Ärade kammarledamöter! Under helguppehållet nåddes vi av sorgebudet att Bertil Lidgard avlidit. Trots sin långvariga och svåra sjukdom har han in i det sista på ett beundransvärt sätt fullgjort de uppdrag han anförtrotts. Bertil Lidgard kom till riksdagen för 20 år sedan. Han började sin riksdagsmannabana väl förberedd. I flera år hade han varit kommunalpolitiskt och fackligt engagerad. Med sin stora erfarenhet från dessa verksamhetsfält och med sina gedigna juridiska kunskaper och sina personliga egenskaper kom han snabbt att inta en framskjuten ställning i riksdagen. Han åtnjöt ett grundmurat förtroende bland sina meningsfränder och har fått bekläda många förtroendeposter, bl.a. den viktiga posten som gruppledare. Med det stora förtroende och den stora uppskattning han åtnjöt i alla läger var det naturligt att han utsågs till ordförande i justitieutskottet. Bertil Lidgard hade bestämda meningar i de frågor han betraktade som sina hjärtefrågor. Men vi hörde honom aldrig höja rösten när han i kammaren pläderade för sina åsikter. En god vän har lämnat oss.

Herr talman! Lennart Brunander har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder med anledning av en dom som högsta domstolen har meddelat om arrendeavräkning vid ändrat penningvärde. Som Lennart Brunander påpekar i sin fråga diskuterades problemet med arrendeavräkning och förändrat penningvärde redan i den proposition om ändringar i arrendelagstiftningen som överlämnades till riksdagen förra våren. Några lagstiftningsåtgärder föreslogs inte då, eftersom man ville avvakta högsta domstolens avgörande i ett mål som rörde just denna sak. Med hänsyn till utgången i det målet har jag emellertid under hösten 1984 tagit upp frågan om lagändring. Inom justitiedepartementet har en promemoria utarbetats i saken. I promemorian föreslås att en regel tas in i jordabalken om att man vid avräkningen mellan jordägaren och jordbruksarrendatorn skall ta hänsyn till de förändringar i kostnadsläget som har ägt rum under avräkningsperioden. Promemorian har sänts ut på remiss till olika myndigheter och organisationer. Min avsikt är att en proposition i ämnet skall läggas fram under våren.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Jag uppfattar det som positivt och finner att det ligger helt i linje med de resonemang som fördes här i riksdagen och i utskottet när propositionen behandlades förra våren. När någon arrenderar en jordbruksfastighet görs syn, och vid denna upptecknas de eventuella brister som finns och åsätts ett visst värde. När sedan vederbörande lämnar arrendet skall ny syn företas, om en sådan inte har gjorts dessförinnan. Vid denna syn åsätts de brister som eventuellt finns vid avträdet ett belopp. Om uppräkning av penningvärdet inte sker under den mellanliggande perioden, blir arrendatorn ersättningsskyldig även om han har haft arrendet vid like, som man brukar säga. Detta framgår av arrendelagstiftningen. När detta ärende bereddes diskuterades denna fråga ganska ingående i utskottet och i det betänkande som senare behandlades här i riksdagen. Då sade man att en uppräkning på något sätt, med anledning av den penningvärdesförsämring som skett, måste vara naturlig. Det svar jag nu fått av justitieministern ger ju vid handen att man arbetar med utgångspunkt i vad riksdagen sade den gången. Jag är tillfredsställd med svaret, och hoppas att arbetet skall ge gott resultat. Jag avvaktar därför propositionen. Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Gunnar Hökmark har frågat mig om avsikten är att dataoch offentlighetskommittén skall ges sådana tilläggsdirektiv att den kan utreda frågan om grundlagsskydd för den enskildes integritet. Enligt sina ursprungliga direktiv skall kommittén utreda användningen av personnummer i samhället. Bl. a. skall kommittén överväga om det finns skäl att föreslå ändringar eller kompletteringar av de regler som i dag gäller till skydd för den personliga integriteten. Sedan Gunnar Hökmark ställde sin fråga har regeringen beslutat om tilläggsdirektiv till kommittén. Tilläggsdirektiven är i första hand inriktade på frågan hur grundlagsbestämmelserna om allmänna handlingar bör vara utformade när det gäller ADB-upptagningar. I tilläggsdirektiven tas emellertid också upp en del frågor som rör skyddet för den personliga integriteten. Både enligt de ursprungliga direktiven och enligt tilläggsdirektiven har kommittén möjlighet att ta upp frågor som inte särskilt nämns i direktiven men som har anknytning till huvudfrågorna. Kommittén är alltså oförhindrad att överväga också den fråga som Gunnar Hökmark har nämnt.

Herr talman! Först ber jag att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. Jag noterar tacksamt att han i och för sig inte utesluter att dataoch offentlighetskommittén utreder grundlagsskyddet av den personliga integriteten. Ändå tycker jag att svaret är beklagligt. Även innan kommittén fick sina tilläggsdirektiv — vilka jag hitintills enbart har fått ta del av via pressmeddelanden — skulle kommittén mycket väl kunna utreda det som den har fått tilläggsdirektiv om. Jag tycker det vore rimligt om statsrådet visade en politisk vilja. I dag finns det så mycket som händer inom detta område som visar att det som datalagen innehåller till skydd för den enskildes integritet urholkas. Det gäller t.ex. riksskatteverket, som nu i en promemoria föreslår att datalagens 7§ skall ändras så att kontroll underlättas för myndigheter. Företagens redovisningssystem skall alltså i princip byggas upp mera för kontrollen än för den egentliga verksamheten. Det gäller patientjournalutredningen, som i sitt slutbetänkande i höstas lade fram ytterligare ett förslag om en mindre ändring av 8§ i datalagen. Det gäller statistiska centralbyrån, som vill undanta sig själv från kravet på tillstånd för samkörningar. På något sätt kan man se hur den enskildes integritet stegvis äts upp. Jag vill inte påstå att det i första hand behöver bero på en politisk illvilja, utan det har i mångt och mycket att göra med hur det politiska systemet fungerar. I socialdepartementet och socialutskottet resonerar man om familjebidrag. Detta får effekter för den enskildes integritet, beroende på vilka villkor man ställer. Motsvarande händer i finansdepartementet och skattekommittén när man behandlar olika typer av avdrag och undantag. Detta får också effekter på integriteten. Samma sak gäller inom bostadsdepartementet och bostadsutskottet. Herr talman! Inom en lång rad olika områden behandlar vi politiska frågor utifrån fackområden, och den enskildes integritet tenderar då att hamna på baksidan. Det kan t.o.m. vara så att i varje enskilt fall fördelen i det lilla perspektivet är större än nackdelen i vad gäller den enskildes integritet, men i helheten innebär detta att integriteten ändå äts upp. Jag skulle därför vilja fråga justitieministern, om han nu inte vill ha något grundlagsskydd eller åtminstone inte vill utala en sådan vilja, hur han avser att som justitieminister hantera de propåer om ändring av datalagen som i dag kommer från olika håll. Eller är det kanske så att det inte finns någon bestämd vilja att skydda den enskildes integritet? Statsministern sade i en Expressen-intervju att användningen av dataregister för att utsända valförsändelser är betydligt allvarligare än att myndigheter luskar i de privata affärerna. Jag skulle vilja fråga justitieministern om han ansluter sig till denna uppfattning. I så fall rätas linjerna ut i den här debatten.
Herr talman! Jag tycker Gunnar Hökmark skall vara till freds inte bara med mitt svar utan också och kanske framför allt med regeringens åtgärd att tillsätta denna kommitté med de direktiv som har utfärdats. Den åtgärden innefattar ett betydelsefullt steg på vägen när det gäller att stärka den enskildes integritet i datasamhället. Denna åtgärd visar den politiska viljeinriktning som regeringen har på det här området. Både tilläggsdirektiven och de ursprungliga direktiven tar i första hand sikte på de konkreta och praktiska åtgärder som skall vidtas för att stärka integriteten. Sedan kommittén har övervägt sådana åtgärder har man ett bättre bedömningsunderlag i frågan om huruvida man också skall ta in de här sakerna i en grundlag. Detta är motivet till att grundlagsfrågan inte uttryckligen tas upp i direktiven. Jag upprepar vad jag sade i mitt svar, nämligen att kommittén självfallet är oförhindrad att ta upp just den frågan sedan man arbetat med förslaget.
Herr talman! Jag är förvisso till freds med att justitieministern inte utesluter att dataoch offentlighetskommittén utreder ett grundlagsskydd. Men det finns anledning att diskutera det faktum att socialdemokrater när de talar om riskerna för människors integritet, både i detta och i andra sammanhang, mycket ofta gör det i termer av att människor känner oro men att det egentligen inte finns någon reell grund för denna oro. Det har faktiskt betydelse för hur man skall betrakta förutsättningarna för utredningsarbetet och debatten om socialdemokrater upplever att det i realiteten finns en risk för de enskilda människornas integritet. Den intervju med statsministern i Expressen som jag refererade till tyder inte på att man inom socialdemokratin hyser någon egentlig oro för att det finns en risk för att människors integritet äts upp av olika myndigheters strävanden. Jag skulle, för att få en bakgrund till det politiska arbete som skall fortgå, än en gång vilja fråga justitieministern: Anser justitieministern att det med dagens utveckling, där olika myndigheter kräver att få samla in och få tillgång till allt fler uppgifter, finns faktiska risker för människors integritet och att det inte är i onödan som människor känner oro?

Herr talman! Då skulle jag avslutningsvis bara vilja säga att det hade varit bättre om justitieministern också hade velat medverka till tilläggsdirektiv för dataoch offentlighetskommittén som hade angett att den skall utreda frågan om ett eventuellt grundlagsskydd. Därigenom hade kommittén i sin helhet fått ta del av den viljeinriktningen från regeringen.
Herr talman! Gunnar Björk i Gävle har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att förstärka folkrörelsernas roll och när regeringen avser att lägga förslag om bidragssystem för radio-, miljöoch fredsorganisationer. Gunnar Björk har även frågat när jag avser att ta initiativ för att förverkliga de förslag till minskad byråkrati i statliga verk till förmån för folkrörelserna som föreslogs av utredningen om statens stöd till folkrörelser i betänkandet Bidrag till folkrörelser. Regeringen driver ett långsiktigt arbete med att förstärka folkrörelsernas roll i samhällsverksamheten. Detta arbete äger rum på olika områden och med skilda medel. För att långsiktigt uppnå en förändring av den offentliga verksamheten krävs en väl utbyggd frivillig samverkan, bl.a. mellan föreningslivet och kommunerna. En sådan samverkan skall naturligtvis ske på det lokala föreningslivets egna villkor. Samhället ger ett betydande ekonomiskt stöd åt folkrörelser och andra organisationer. Dessa medel måste användas på ett effektivt sätt. Det är därför viktigt att bidragssystemen är utformade så, att de inte orsakar krångel och byråkrati inom de mottagande organisationernas egen administration. Av 1984 års budgetproposition framgick att det mot bakgrund av det statsfinansiella läget inte fanns utrymme för bidrag till radioorganisationerna. Vissa bidrag avsedda för miljöorganisationerna finns tillgängliga redan nu. Regeringen disponerar t.ex. medel för viss miljöinformation. Dessa frågor handläggs av jordbruksdepartementet. Regeringen anser att det inte finns ekonomiskt utrymme för att införa ett nytt, fortlöpande stöd till miljöorganisationerna. Vissa fredsorganisationer får organisationsstöd genom utrikesdepartementet. Fredsorganisationerna har också möjlighet att tillsammans med andra folkrörelser ansöka om bidrag för särskilda projekt med inriktning på information om fredsoch nedrustningssträvanden. Efterfrågan på medel för sådana ändamål är fortfarande mycket stor. Regeringen föreskrev därför att penninglotteriet under år 1984 skulle anordna ett lotteri till förmån för fredsarbete som bedrivs av folkrörelser och andra ideella organisationer. Detta underlättar naturligvis bidragsgivningen. I takt med ökningen av samhällets stöd till organisationerna har kraven ökat på en översyn av samordningen av bidragssystemen. I arbetet med 1985 års budgetproposition har regeringen strävat efter att genom samordningsinsatser skapa en större enhetlighet i fördelningen mellan olika kategorier av organisationer. En förenkling av reglerna för bidrag till folkrörelserna och möjligheterna till en friare användning av bidragen har länge diskuterats. I 1985 års budgetproposition har därför förslag lämnats om att studieförbunden under de närmaste två budgetåren försöksvis får anordna studieverksamhet enligt friare regler än de som f.n. gäller för den ordinarie verksamheten.

Herr talman! Jag vill tacka civilministern för svaret på min interpellation. Jag har frågat civilministern, som också är regeringens folkrörelseminister, vilka initiativ han tänker vidta för att stärka folkrörelsernas ställning. Jag vill stärka folkrörelsernas roll också ha besked om när regeringen tänker lägga fram förslag om bidragssystem för radio-, miljöoch fredsorganisationer. Vidare har jag frågat om civilministern är villig att förenkla byråkratin i statsförvaltningen så att folkrörelsestödet i stället kan användas som medel till organisationer och folkrörelser. Jag vill samtidigt gärna erinra om det aktiva arbete som flera av den nuvarande civilministerns företrädare som kommunministrar uträttat på folkrörelseområdet. Kommunminister Hans Gustafsson gjorde en historisk insats genom att inrätta en särskild folkrörelseenhet på det dåvarande kommundepartementet. Johannes Antonsson fortsatte detta arbete och initierade ny utredningsverksamhet. Karl Boo genomförde en viktig reform, nämligen statsbidrag till kvinnoorganisationer. Den nuvarande folkrörelseministern kommer att skilja sig från sina företrädare på kommunministerposten. Hans initiativ på detta område är inte så stort, vilket jag beklagar. I interpellationssvaret säger civilministern att arbetet pågår ”på olika områden och med skilda medel”. Detta förvånar mig litet grand, eftersom ett svar inte kan bli luddigare än detta. Civilministern pekar i stället på kommunernas ansvar. Jag ställde emellertid frågan till en regeringsledamot, och då förväntar jag mig att han skall tala om vad som händer på statlig nivå och inte skjuta över bekymren på kommunerna. Bidragssystemet skall enligt ministern för civilförvaltningsärenden utformas så att det inte orsakar krångel och byråkrati. Det var ju detta jag frågade om. Jag frågade vad civilministern avsåg att göra åt detta. Varför inte ta intryck av det utredningsförslag som jag har utgått från i min interpellation? Varför inte lyssna till de remissinstanser som har tagit upp detta, och varför inte försöka ge akt på de synpunkter som säger att man skall föra över en del av de öronmärkta pengar som skapar stor byråkrati? I dag fördelar ungefär 40-42 statliga myndigheter och verk dessa bidragsmedel till folkrörelserna. Det finns mer än 100 olika bidragssystem, och långt mer än 100 människor inom den statliga byråkratin sysslar med detta. En förenkling skulle kunna komma folkrörelserna till godo. Det är litet svårt att förstå vad som hindrar civilministern från att visa en gnutta aktivitet på detta område. Det borde faktiskt ligga i tiden att försöka förenkla och få bort litet byråkrati. Det har länge framstått som mycket orättvist att vissa organisationsgrupper, som grupper betraktade, inte haft reguljära anslagssystem. Trots att 300-400 folkrörelser får stöd har det tagit mycket lång tid att få in nya folkrörelser i detta system. När denna fråga utreddes hade tre grupper inte löst denna fråga. T. ex. hade kvinnoorganisationerna inte som grupp fått några bidrag. Denna fråga löstes dock tack vare initiativ från regeringen Fälldin. Men när det gäller radioorganisationer, miljöorganisationer och en grupp som är ännu färskare, nämligen fredsorganisationer av olika slag, finns det inget reguljärt stödsystem. Vi vet också att sedan detta utredningsarbete avslutats har någon av dessa organisationer haft betydande ekonomiska problem och fått skära ner Nr 59 sin verksamhet i avsevärd grad. Fredagen den Jag tycker alltså att civilministern i sitt svar visar stor aningslöshet, när han 11 januari 1985 nämner de öronmärkta bidrag som dessa organisationer kan få. Det verkar som om civilministern inte riktigt vill förstå vad debatten egentligen handlat om, nämligen att man med öronmärkta pengar styr organisationernas och folkrörelsernas verksamhet. Dessutom är ett sådant system byråkratiskt och krångligt. Det är tydligen så att civilministern och regeringen vill ha en fortsatt politisk styrning. Jag tycker att det ur demokratisk synpunkt är nästan kränkande att vissa organisationstyper år efter år skall vara hänvisade till öronmärkta pengar i stället för till reguljära stöd. Ofta är det nya och ganska aktiva organisationer som man på detta sätt stänger ute. Efter att hastigt ha skummat igenom budgetpropositionen från i går kan jag konstatera att regeringen fortsätter på den inslagna vägen. Jag förstår inte hur folkrörelseministern kan acceptera detta — det sker på flera områden. Låt mig ta ett enda exempel, nämligen stödet till den ferieverksamhet som statens ungdomsråd föreslår. Man skall ha ett bidragssystem med öronmärkta pengar även för detta ändamål, trots att många har menat att man under en tid skall ha ett öronmärkt stöd för att sedan glida över till reguljära stödsystem. Avslutningsvis vill jag konstatera att civilministern inte särskilt mycket har tagit lärdom av den debatt som pågått de senaste tio åren. Hans ambition på folkrörelseområdet är låg, och jag tycker att hans initiativförmåga att göra något kraftfullt är alldeles för svag. Jag vill vädja till civilministern och regeringen att visa en något högre profil när det gäller att få fram litet fler initiativ på folkrörelseområdet och att i stället för vad som hänt under de senaste två åren försöka stärka folkrörelseverksamheten.
Herr talman! Gunnar Björk i Gävle riktar kritik mot mig och regeringen och menar att den nuvarande regeringen har en låg profil när det gäller folkrörelserna. Det ankommer i och för sig inte på mig att gå igenom mina företrädares insatser på det här området, men allmänt sett vill jag säga att det inte var någon högre svansföring i folkrörelsepolitiken hos tidigare regeringar jämfört med den nuvarande. Gunnar Björk har ju själv varit med om att arbeta fram ett utredningsförslag på detta område som gällde olika initiativ för att förändra bidragsgivningen och minska byråkratin. Det utredningsförslaget lades fram 1979, så det hade funnits gott om tid för de tidigare som initiativrika borgerliga regeringarna att göra någonting. Men det hände ingenting! Skälet till att det inte hände någonting med anledning av det utredningsförslaget var att en majoritet av remissinstanserna avvisade det. Man tyckte om den allmänna målsättningen att göra bidragssystemet enklare, men förslagen var sådana att en majoritet avvisade dem. Anledning 25 stärka folkrörelsernas roll en härtill var att man var rädd för att de skulle leda till ökad byråkrati i stället för till minskad. Det går naturligtvis lätt att formulera allmänna målsättningar och säga att vi skall försöka åstadkomma enklare regler från samhällets sida, men herr Björk vet ju av erfarenhet från sina egna utredningsförslag att det inte är särskilt lätt att praktiskt komma fram. En majoritet tyckte ju att hans förslag innebar mer byråkrati i stället för förenklingar. I övrigt vill jag i sak säga att vi verkligen har funderat på och arbetat med folkrörelsefrågorna. I det förnyelseprogram för den offentliga sektorn som regeringen kommer att presentera i vår för vi fram som en av huvudpunkterna att öka den frivilliga samverkan i samhället. Vi menar att det har funnits en risk med utbyggnaden av den offentliga sektorn att man passiverat frivilliga insatser och personligt ansvar. Detta annonseras som en av huvudmålsättningarna redan i den budgetproposition som lades fram i går. Vidare har regeringen, som Gunnar Björk känner till, en referensgrupp i regeringskansliet där folkrörelserna är representerade. Vi har under 1984 diskuterat den nya tekniken med den. Vi har diskuterat fredsoch miljöfrågor. Vi har diskuterat kommunal demokrati. Senast gällde diskussionen invandrarorganisationernas roll i folkrörelsearbetet. Med en gång efter det att regeringen tillträdde gav jag 1983 års demokratiberedning i uppgift att lägga fram förslag för att öka folkrörelsernas medverkan, delaktighet och ansvar i fråga om den kommunala verksamheten. Demokratiberedningen har avlämnat en rapport som heter ”Kooperation för tjänster”. Man arbetar med att ta fram en särskild folkrörelseguide. Jag menar således att vi sannerligen varit aktiva när det gäller folkrörelsefrågorna. Det är inte oviktigt att man — det må vara en minister eller en regering -— legaliserar ett visst synsätt när man talar med t.ex. kommunalpolitiker och säger att det måste bli mer av frivillig samverkan i det svenska samhället. Regeringen kommer på olika sätt att verka härför. Till sist vill jag säga följande när det gäller friare regler för studieförbunden. Det var inte möjligt för mig att använda de förslag som förelåg i utredningen. Men jag har haft överläggningar med studieförbunden. Jag har också haft överläggningar med utbildningsministern, och vi kom då fram till att studieförbunden själva skulle få tala om vilka problem som finns. Som bekant är det den som har skon på sig som bäst vet var skon klämmer. Ett allmänt underlag åstadkoms för utbildningen, och det har legat till grund för årets budgetproposition i detta avseende. Studieförbunden kan nu således använda en del av pengarna på ett friare sätt. Om slutresultatet av den här försöksverksamheten blir positivt, utesluter jag inte att detta kommer att leda till en ännu friare hantering och att detta även kommer andra organisationer än studieförbunden till del.
Herr talman! Civilministern ger ett referat över remissinstanserna. Men han glömmer väldigt många punkter när det gäller den positiva inställning man visat från miljöorganisationerna, kvinnoorganisationerna, radioorganisationerna osv. Jag skall inte trötta denna församling med en ytterligare uppräkning. Jag vill bara framhålla att man skulle kunna ta en rad initiativ, att döma av de positiva svaren. Civilministern säger att många förslag inte var genomförbara. Men en enig riksdag har ju fattat beslut om bidrag till kvinnoorganisationerna sedan dess — värre än så är det inte. Jag tycker att Bo Holmberg uttalade sig väldigt luddigt i fråga om kommunernas ansvar. Det är lätt att så att säga göra fluffiga uttalanden. Men det är viktigt att någonting konkret sker från regeringens sida. Jag menar att den nuvarande regeringen i det avseendet visar en väldigt låg profil. Civilministern talar om öronmärkta pengar. Han nämner studieförbunden. Men det finns också annat att ta fasta på i budgeten. Man ger t.ex. bidrag till arbetarrörelsens fredsforum. Men centerns fredsråd och andra fredsaktiviteter har inte beretts möjligheter att ansöka om pengar. Det är tydligen den politiska styrningen som civilministern talar sig varm för. Jag tycker dock att det är helt felaktigt att gynna vissa organisationer som kanske står regeringen nära. Avslutningsvis vill jag säga att jag beklagar att civilministern är så hård i sina omdömen om förre kommunministern Hans Gustafsson — som, dess värre, sitter med i nuvarande regering. Jag tycker att Hans Gustafsson tog fina initiativ när det gäller folkrörelsearbetet. Tack vare honom blev det en folkrörelseenhet. Det innebar ett avstamp för diskussioner på sex till åtta olika arbetsområden. Jag tycker alltså att han gjorde ett bra arbete. Även de andra kommunministrarna fullföljde uppgiften på ett fint sätt. Vad jag således skulle vilja se från regeringens sida är ett nytt avstamp och inte bara allmänna uttalanden. Hans Gustafsson gjorde, som sagt, en fin insats på detta område. Det är synd att förringa vad han gjorde.
Herr talman! Jag vet inte vad jag har gjort som lett till att Gunnar Björk i Gävle är på så dåligt humör och säger att det som görs inom civildepartementet när det gäller folkrörelsefrågorna skulle vara särskilt dåligt. Inte heller har jag någon vidare framgång när jag talar om de konkreta texterna i budgetpropositionen och om de konkreta direktiven för utredningar som skall arbeta. Jag hade väntat mig att Gunnar Björk åtminstone skulle ha kunnat erkänna det politiska faktum, att socialdemokratin och centern har en gemensam grundsyn när det gäller folkrörelserna. Därvidlag har vare sig den nuvarande regeringen eller tidigare socialdemokratiska regeringar hyst någon annan uppfattning än att vi på olika sätt skall försöka främja folkrörelsernas roll. Jag tycker inte att det finns någon anledning för Gunnar Björk att ta stora ord i sin mun och spela något slags Bror Duktig. När Gunnar Björk själv hade möjlighet att arbeta fram förslag och såg på problematiken, då gick det inte att komma fram till en förenkling. Det är lätt att tala allmänt, säger Gunnar Björk, när han kritiserar mig. Det är också lätt att utreda allmänt, men det är svårare att komma med konkreta förslag som går att genomföra. På den stärka folkrörelser punkten tycker jag att det skulle klä Gunnar Björk med litet självkritik. Däremot kan vi konkret i budgetpropositionen peka på det som utbildningsministern tar fram och för första gången tillämpa en friare användning på det här området — något som jag hoppas därefter skall kunna spridas. När det sedan gäller de särskilda anslagen till fredsorganisationer och miljöorganisationer finns där en problematik som Gunnar Björk är medveten om — de är s.k. blandorganisationer, dvs. det är både vuxna och ungdomar som är med. Detta är naturligtvis ett problem, men utgångspunkten för statens bidrag har principiellt varit att stödja ungdomen. Eftersom det är fråga om blandorganisationer finns alltså den här problematiken. Den har jag också talat med utbildningsministern om, och på utbildningsdepartementet är man väl medveten om problematiken och arbetar med den för att se om det är möjligt att komma med något förslag på den här punkten. Jag vill med detta, herr talman, ytterligare stryka under att jag tycker att det är orättvist av Gunnar Björk, och inte särskilt initierat, att påstå att den nuvarande regeringen inte gör någonting när det gäller folkrörelsefrågorna.
Herr talman! För det första fanns det konkreta förslag i detta arbete, som man nu kan fullfölja. Jar har aldrig hävdat att det arbete som utförs är dåligt. Jag tycker tvärtom att de som arbetar med dessa frågor gör ett mycket bra arbete. Detta finns det all anledning att omvittna. Vad jag däremot försöker säga är att regeringen har en alldeles för låg profil i de här frågorna. Det är just det förhållandet att centern och socialdemokraterna har mycket gemensamt i dessa frågor som gör att jag är besviken över den nuvarande civilministerns obetydliga ambitionsnivå på det här området, och det är just därför som jag gör en så kärleksfull beskrivning av tidigare kommunministrar, inkl. Hans Gustafsson.

Herr talman!

Av Zenit Shipping AB:s återstående fartygsinnehav, som uppgår till ett trettiotal fartyg, svarar stora tankfartyg för ca tre fjärdedelar. Resultatet för bolaget beror därför i stor utsträckning på utvecklingen av fraktnivåer och Nr 59 andrahandspriser för sådana tankfartyg. Under år 1984 har konsumtionen av olja i OECD-länderna ökat något. Men eftersom bl.a. oljelagren minskats, har fartygstransporterna av olja inte utvecklats på motsvarande sätt. Frakterna för stora tankfartyg har i genomsnitt varit otillfredsställande under Om verksamheten fjolåret. En kortvarig kraftig uppgång av frakterna för stora tankfartyg och vid Zenit Shipping därmed andrahandspriserna skedde strax före sommaren. Under denna AB uppgång lyckades Zenit sälja två av sina största tankfartyg till priser som, med hänsyn till utvecklingen därefter, måste betraktas som tillfredsställande. Fraktutvecklingen under år 1985 är svårbedömbar, bl.a. med hänsyn till den stora osäkerhet som råder kring oljeprisets utveckling. Beträffande frågorna två och tre vill jag erinra om mitt svar den 24 april 1984 på Per Westerbergs tidigare interpellation om Zenit Shipping AB. Jag sade då att det ankommer på bolaget att mot bakgrund av dess ekonomiska resurser samt givna ekonomiska mål besluta om lämplig tidpunkt för fartygsförsäljningar. Zenit Shipping AB har begärt att återstående del av anslaget Tillskott till Zenit Shipping AB om 601 milj.kr. skall utbetalas till bolaget. Regeringen kommer inom kort att ta ställning i ärendet.

Herr talman! Jag ber först att få tacka statsrådet Roine Carlsson för svaret på mina frågor. Som statsrådet säkert kan förstå är jag självfallet inte till freds med de besked som har lämnats. I vad avser avvecklingen av befintligt tonnage inom de ekonomiska ramar som i dag finns för Zenit Shipping AB och behovet av ytterligare kapitaltillskott måste det vägas in vilka framtidsutsikterna är för att kunna få bättre fartygspriser för det befintliga engagemang man har jämfört med de pengar man har att röra sig med. Såväl fartygskreditnämnden som den internationella varvsorganisationen, AWES, har gjort utomordentligt pessimistiska framtidsprognoser för hur utvecklingen för stort tanktonnage kommer att te sig fram till mitten av 1990-talet. Fartygskreditnämnden skriver bl.a.: Någon förbättring av fraktsatser eller fartygspriser för de största fartygen kan knappast emotses förrän överskottet absorberats av marknaden eller sålts till upphuggning. AWES kommer till liknande slutsatser, dvs. att man inte förrän 1995 kan räkna med att få balans på marknaden och då på en väsentligt mindre volym tanktonnage än som finns i dag. När man till detta lägger att en betydande andel nytt tanktonnage har beställts av modernare snitt än det som Zenit Shipping AB har finns det anledning att känna en betydande oro huruvida det någonsin kommer att bli en uppgång i värdet av Zenits fartyg. Om man summerar de pengar som staten har givit Zenit Shipping AB genom riksdagsbeslutet i enlighet med proposition 1982/83:147 blir det ett kapitaltillskott på 3 000 milj.kr.

Under dessa tre år har alltså mer än 2 miljarder kronor gått till spillo i driftförluster för Zenit Shipping AB. Om man till detta lägger Zenit Shipping AB:s egna uppgifter om att fartygen i balansräkningen är värderade omkring 1 miljard kronor för högt i förhållande till marknadspriset och att företaget har osäkra fordringar på ytterligare 1 miljard kronor finns det anledning till betydande oro för rederiets fortsatta överlevnad. F.n. görs inga avskrivningar på befintliga fartygsengagemang. Statsrådet Carlsson har redan beviljat 439 miljoner av de 1 040 miljoner som stod till regeringens förfogande i maj 1984 och avser, såvitt jag kan förstå, att frigöra de sista 601 miljonerna. Trots detta måste man allvarligt ifrågasätta om inte Zenit Shipping AB vid en likvidation skulle hamna i en direkt konkurssituation redan i nuvarande läge. Det finns säkert redovisningstekniska möjligheter och många andra sätt att kunna klara rederirörelsen över valet. Men det kan knappast dröja särskilt länge förrän man kommer till en akut situation då man måste ta en mer eller mindre spektakulär konkurs eller avveckling om inte statsmakterna skjuter till kapital. Jag skulle därför vilja ställa tre följdfrågor till statsrådet Carlsson med anledning av hans svar på min interpellation. 1. Statsrådet Carlsson anger själv att tre fjärdedelar av det tonnage som finns kvar är s.k. stora tankfartyg. Marknadsvärdet på stora tankfartyg i dag uppgår till obetydligt över skrotvärdet. Det är alltså ingen svårighet att omedelbart avveckla denna typ av tonnage om man så skulle vilja. Alla prognoser, såväl fartygskreditnämndens som AWES prognos för stora tankfartyg av den ålderklass det är fråga om, torde närmast bygga på att fartygen kommer att skrotas under de kommande åren. Vore det inte bättre att göra sig av med dem för att slippa fortsatta förluster? 2. Dessutom vill jag fråga statsrådet Carlsson om inte balansställningen inom Zenit Shipping AB börjar bli så pass alarmerande att det finns anledning att, på grund av de skärpta kraven som gör att det kan finnas skäl att tänka på konkurs, upprätta någon form av kontrollbalansräkning för att se att det egna kapitalet är intakt. Med tanke på den förlustutveckling som finns torde detta vara ytterst angeläget. Både statsrådet Carlsson och jag har varit med om att besluta om skärpning i vad gäller att olika former av avvecklingar och konkurser inte skall vålla skada utan att det vid en eventuell avveckling skall finnas täckning för fordringsägarna. 3. Vore det ändå inte anledning att försöka risk-avlasta Zenit Shipping AB genom att använda metoder av den typ som har använts när det gäller Argonaut och Concordia, att försöka sälja ut via börsen för att få in nytt riskvilligt kapital, om man nu tror att det finns någon möjlighet att bolaget skall kunna överleva på några års sikt? Det är alltför dyrt för staten att låna upp nya pengar för att sätta in i en sådan utomordentligt spekulativ och farlig verksamhet som detta är.

Herr talman! Herr statsråd! Jag går in i den här debatten av det skälet att jag betraktar Zenitrederiet som en av de ganska få skamfläckarna på statligt företagande. Jag vill peka på två omständigheter inom Zenit som gör att man måste se på Zenit med allvar och ta mycket seriöst på Zenits verksamhet. Den ena är att inom ramen för Zenits verksamhet har rederiet chartrat in främmande tonnage. Detta främmande tonnage bidrar i dag till att driftförlusterna konsumerar riksdagens tillskott till bolaget. Det är inte avsikten och var aldrig avsikten att riksdagens tillskott skulle ha annat syfte än att möjliggöra för Zenit att avveckla sitt fartygsinnehav i en förmånlig ordning. Nu förlorar Zenit stora belopp på drift av inchartrat tonnage. Det är på gränsen till en skandal. Det finns ett annat element i Zenits verksamhet som är mycket allvarligt. Det är att i samband med att Zenit övertagit fartyg från utländska redare som inte kunde klara sina betalningar har Zenit nödgats segla dessa fartyg under främmande flagg. Av denna riksdag anvisade medel används för att segla svenska fartyg under norsk flagg. Det betyder faktiskt, statsrådet Carlsson, att riksdagens medel beklagligtvis disponeras för att ge jobb åt norska sjömän, samtidigt som vi har en stor och sorglig arbetslöshet hos det svenska sjöfolket. Jag är medveten om att det inte är så lätt att ändra på dessa båda omständigheter, men detta gör att man måste se på Zenits verksamhet med mycket kritiska ögon. Den osäkerhet när det gäller värderingen av tonnaget som Per Westerberg pekade på är mycket stor. Jag skulle vilja säga att det är högst berättigat att i detta ögonblick säga att den värdestegring som motiverade att riksdagen skulle tillhandahålla ytterligare medel för en försäljning under lugnare former aldrig kommer att inträffa. Således har motivet för riksdagens tillskott med omkring 601 milj.kr. faktiskt förfallit. Jag vill då fråga statsrådet Carlsson om inte statsrådet delar min uppfattning att det är skäl att pröva om dessa 601 miljoner nu skall anvisas, eftersom avsikten med detta medelstillskott uppenbarligen inte kan uppnås. Det finns i dag inte någon anledning att tro att ytterligare tid för Zenit leder till bättre fartygsvärden, och då är det bättre att sätta kniven i problemet nu. Eftersom statsrådet Carlsson gjort sig känd som en man med stor principfasthet och en viss motvilja mot debatter i riksdagen vill jag krydda detta inlägg med två förslag, som jag hoppas statsrådet vill ta fasta på och möjligen också kommentera i denna debatt. Som Per Westerberg påpekade finns det alltså all anledning att tro att vi rör oss omkring skrotvärdet för stora delar av Zenits tanktonnage. Hur skulle det vara, statsrådet Carlsson, om statsrådet beordrade företagsledningen att överväga att ta delar av detta tonnage till Uddevalla och låta upphugga det inom Sverige. Vi importerar till Sverige omkring 800 000 ton stålskrot om året, och det stålskrotet är i stor utsträckning skrot från skeppsupphuggningar som sker utomlands. Det betyder naturligtvis inte att situationen i Uddevalla kan räddas, men det skulle möjligen betyda att man fick litet mer flexibilitet i den trängda situation som Uddevallas befolkning befinner sig i. Jag vill försäkra statsrådet Carlsson att moderata samlingspartiet kommer att stödja statsrådet om han vill försöka genomföra en sådan idé. Alla måste delta i arbetet på att lindra plågorna för Uddevalla. Och så ett andra förslag. Statsrådet säger att det ankommer på bolagsledningen att fatta beslut i frågor som rör bolagets drift. Det är självklart, och det skall inte ifrågasättas. Men om statsrådet såsom representant för ägaren finner sig vara icke helt till freds med bolagets ledning, förutsätter jag att statsrådet ingriper och säger till ledningen hur det bör vara. Därför vill jag lämna ännu ett förslag, som jag tycker borde dirigeras till bolagets ledning. Om det nu är så svårt att förutse blivande fartygsvärden, varför då inte försöka sälja fartyg nu under villkor som innebär att man med köparen delar den effekt på marknadsvärdena som skulle kunna inträffa låt oss säga två år efter försäljningen. Om den marknadsvärdestegring skulle inträffa som uppenbarligen är företagsledningens skäl att fortsätta att driva den här förlustverksamheten, skulle Zenit alltså få dela den marknadsvärdestegringen med köparen — låt oss säga med hälften var eller i några liknande proportioner. Eftersom statsrådet framhållit att det är bolagets ledning som styr bolaget och eftersom bolagets ledning inte gör det, hemställer jag alltså att statsrådet dirigerar bolagets ledning att företa ett sådant här försök. Jag emotser gärna att statsrådet härifrån talarstolen meddelar att så skall bli fallet.

Herr talman! Jag vill till Per Westerberg säga att riksdagens och regeringens inriktning när det gäller Zenit är att bolaget skall avveckla sitt fartygsinnehav. Det skall ske med utgångspunkt i att man skall söka minimera samhällets-statens kostnader i Zenit. Med tanke härpå trodde jag att Per Westerberg och det parti han företräder kanske hade ett motsvarande intresse av att vi skulle medverka till att de ansträngningar som görs av styrelsen i Zenit och av företagsledningen för att få försäljningarna till stånd skulle bli framgångsrika. Det finns ingen anledning för mig att gå ifrån min strategi i denna fråga. Jag kommer som hittills att försöka medverka till att Zenit så framgångsrikt som möjligt kan avveckla sitt fartygsengagemang. Men av Per Westerbergs resonemang att döma tycks han inte dela det intresse för Zenit som jag har, utan han vill så att säga medverka till att i stället försvåra fartygsförsäljningar i Zenit till acceptabla priser. Det kan vara intressant för mig att få reda på vilken målsättning, vilken känsla Per Westerberg har för ansträngningar att avveckla fartygsinnehavet och vilka metoder man skall använda därvid. Jag förutsätter att de som är intresserade av att köpa Zenits fartyg med viss observans tar del av Per Westerbergs resonemang här, och det kommer i sin tur inte att öka förutsättningarna för Zenit att sälja sina fartyg. Nic Grönvall skulle jag kunna svara på följande sätt: Det är tråkigt att Nic Grönvall inte har läst på ordentligt innan han går in i en debatt. Med de inchartrade fartyg som Nic Grönvall talar om och som han påstår drar pengar, i strid med riksdagsbeslutet, förhåller det sig på följande vis: När riksdagen fattade detta beslut, fanns de här fartygen i Zenit inchartrade sedan flera år. Det påpekande som Nic Grönvall gör på denna punkt är icke relevant och förtjänar intet avseende. Sedan vill jag göra följande kommentar. Nic Grönvall talar å ena sidan om att jag skall ”beordra företagsledningarna” att göra vissa ting. Å andra sidan säger han att han förstår att man inte kan göra på det sättet. Jag avvaktar vilket slutligt besked Nic Grönvall har att ge mig på denna punkt. Nic Grönvall anför vidare exemplet med uppskrotning. Jag vill också ta ett exempel. Under de borgerliga regeringarna 1976-1982 lagerproducerades två LNG-fartyg, och de kom i vattnet för flera år sedan. De fartygen har ännu ingen köpare. De ligger vid Kockums kaj i Malmö. Nic Grönvall föreslår att fartyg som är lagerproducerade, som kostat över 1 miljard att tillverka och som ännu icke fått någon frakt skall tas till Uddevalla och huggas upp. Är detta ”den slutna cirkeln” efter de tidigare regeringarnas varvspolitik, så tycker jag att exemplet förskräcker.
Herr talman! Till att börja med vill jag bara göra den kommentaren att det inte är fråga om att man inte skall kunna debattera fartygsförsäljningar från Zenit Shipping. Med sin argumentation vill statsrådet Carlsson närmast försöka lägga en död hand över varje debatt om statligt företagande, med hänvisning till att en sådan debatt eventuellt skulle kunna skada företagen. Så får det inte vara. Det är ändå trots allt statsrådet Carlsson som inför riksdagen är ansvarig för att riksdagens beslut från 1982 går i verkställighet och att man kan avveckla Zenit Shipping AB:s fartygsengagemang inom de ramar som då uppdrogs. Jag vill ändå ånyo påpeka att marknadsvärdet för stora tankfartyg, som utgör den helt dominerande delen av Zenit Shipping AB:s flotta, obetydligt överstiger skrotvärdet. Med tanke på denna ringa differens kan det allvarligt ifrågasättas om inte en skrotning borde vara aktuell för vissa delar av fartygsflottan, om man inte kan finna en köpare som är beredd att betala någorlunda mycket pengar för fartygen. Om utsikterna enligt statens egna organ, typ fartygskreditnämnden, är utomordentligt dåliga de närmaste 5-10 åren när det gäller prisutvecklingen för sådant här tonnage, borde man vara ännu mer pessimistisk och försöka skrida till handling. Jag vill också understryka att vi ännu inte har fått något svar om statsrådet är beredd att föreslå eller förorda någon typ av Argonaut-Concordia-lösning för att statskassan skall besparas ytterligare förluster. Jag återkommer till kontrollbalansräkningen och den mycket utsatta situationen med tanke på Zenit Shipping AB:s balansräkning. Även om man frisläpper de sista 601 miljonerna vid kommande regeringssammanträde och tar hänsyn till det lägre marknadsvärdet på båtarna — jämfört med det värde som båtarna är upptagna till i balansräkningen — liksom även till osäkra fordringar, kan det allvarligt ifrågasättas om inte det egna kapitalet i företaget är förbrukat. Det kan bli aktuellt att återkomma till riksdagen och begära mer pengar eller försätta bolaget i konkurs. Med tanke på att både riksdag och regering när det gäller konkurser har förordat skärpningar med krav på att man, när det befaras att halva det egna kapitalet är förbrukat, upprättar en kontrollbalansräkning, vill jag på nytt fråga Roine Carlsson, om han är beredd att se till att en sådan balansräkning tas fram. När det gäller LNG-tankrarna är det väl bara att konstatera att den företagsledning som tog på sitt ansvar att bygga dessa fartyg, som sedermera hamnade i bl.a. Svenska Varv under statens hatt, har gjort en gigantisk felspekulation. Det finns ingen anledning att sticka under stol med den saken. Jag vill fråga statsrådet Roine Carlsson om han själv tror att LNG-tankrarna kommer att finna några köpare. Många experter anser i dag att dessa fartyg börjar bli omoderna och att de inte har den tekniska utrustning som bör finnas för att de skall kunna vara konkurrensdugliga på dagens marknad. Herr talman! Jag kan inte se att det på lång sikt finns någon möjlighet att fortsätta med Zenit Shipping AB. Det är inte möjligt, om det uppstår förluster i den takt som varit vanlig den senaste tiden. I stället borde man gå in för en snabb avveckling inkl. modeller av typ Argonaut-Concordia, varvid man försöker att med hjälp av någon form av börsnoterade företag åstadkomma ett visst riskavlyft.

Herr talman! Utgångspunkten för statsrådet Carlssons angrepp på oss båda moderater tycks vara att vi i våra diskussionsinlägg inte skulle representera något sunt intresse för Zenit. Det är riktigt, statsrådet Carlsson, att vi inte har något sådant intresse. Zenit är den beklagliga följden av en marknadsutveckling för varvsindustrin som alla nationer som har byggt skepp lider av. Det finns ingen anledning att leta efter särskild skuld eller särskilt politiskt ansvar i denna fråga. Svensk varvsindustris, världens varvsindustris, situation är inte någon följd av politikers arbete utan av marknadens utveckling. Det var säkert ett bra beslut att bilda Zenit. Syftet var ju att ta hand om vådorna av den svenska varvsindustrins kullerbytta. Men detta betyder ju inte att vi nu skall stå och tala om Zenit i varma ordalag, som om det vore fråga om någonting som vi bör omhulda med särskilt intresse. Vi måste se krasst och kallt på Zenits verksamhet. Kom då ihåg att denna statssubventionerade verksamhet som av Sveriges folk kräver bidrag i miljardklassen utövar konkurrens med den sjöfart som skall bedrivas i framtiden av de sjöfartsföretag och rederier som är permanent etablerade på sjöfartsmarknaden. Det kan inte vara sund industripolitik att med statliga subventioner upprätthålla en osund konkurrens med den verkliga sjöfartsnäringen. Jag skall gärna säga, statsrådet Carlsson, att det gläder mig att statsrådet fann att jag hade läst på dåligt och att jag hade fel. Det var en tråkig situation när riksdagens medel förbrukades genom inchartring av fartyg. Jag tar gärna på mig den rodnad som bör kläda en ickepåläst riksdagsman inför detta glada meddelande. Kvar står i alla fall det management-avtal som jag talade om och som leder till att Zenits fartyg drivs under främmande nationers flagg, där Zenit tar förlusterna och det ekonomiska ansvaret och där fartygen bemannas med sjöfolk från andra nationer. Sveriges riksdag bidrar alltså till att sysselsätta andra nationers sjöfolk, medan svenskt sjöfolk går utan arbete. Detta måste vara ett gott skäl att avveckla Zenits verksamhet så fort som möjligt. Sedan till den fråga som ställdes till mig och som statsrådet väntar sig svar på, nämligen vad jag egentligen menade med mitt tal om styrning. Jag sade i mitt anförande att det ju är styrelsen som styr men att ägaren, som har det ekonomiska ansvaret, om han finner att ledningen inte fullgör det ansvar den fått måste ingripa till skydd av kapitalet. Statsrådet Carlsson har ansvaret för det kapital som tillskjuts till Zenit. Det var därför jag menade, att om statsrådet delade min uppfattning såvitt gäller mina två förslag, inte såvitt gäller synen på Zenit, hade jag tänkt mig möjligheten att statsrådet skulle kunna tala med företagsledningen. Det hade varit trevligt att höra att statsrådet hade sagt att han tyckte det var ett bra förslag och att han skulle lägga fram det för företagsledningen. Svaret på frågan är alltså att jag anser att det är statsrådets skyldighet att i egenskap av förvaltare av kapitalet i Zenit ingripa om företaget inte sköts väl. Så till skrotningsförslaget. Jag tar först upp LNG-tankrarna. Dessa tankrar är en gigantisk felsatsning. Vi som har följt oljemarknaden och offshoreindustrin vet ju att det år ut och år in har hysts oändliga förhoppningar om att en transportkedja av naturgas i LNG-form skall komma i gång. Men den kommer inte i gång. Kan statsrådet Carlsson förklara för mig varför det är bättre att det ligger 2 miljarder vid kajen hos Kockums än att stålet huggs upp och används till produktiva ändamål, på ett sätt som ger svenska varvsarbetare en förlängd frist innan de går ut i arbetslöshet? Jag tycker att det var ett utmärkt förslag att ta dessa LNG-tankrar till Uddevalla. Det har ingenting att göra med en borgerlig varvspolitik. Det var, som Per Westerberg sade, ett utomordentligt olyckligt beslut av företagsledningen på Kockums att bygga dessa skepp. Det beslutets konsekvenser måste tas nu, ju förr desto bättre.

Herr talman! Låt mig bara notera att vad jag i mitt tidigare inlägg sade till Per Westerberg om intressena bakom hans resonemang får jag nu bekräftat, när Per Westerberg säger att värdet på de fartyg som Zenit har i sin hand motsvarar skrotvärdet. Jag vill, herr talman, inför riksdagen säga att detta inte överensstämmer särskilt väl med riksdagens beslut och uttalande om att Zenit skall sträva efter att sälja sitt fartygsinnehav. Per Westerberg är ute efter att sänka priset på de fartyg som kan bli föremål för försäljning. Per Westerberg går helt andra ärenden än vad som motsvarar det som riksdagens majoritet har uttalat på denna punkt. Det får jag också bekräftat när Per Westerberg gör påpekandet att det finns experter som påstår att de Kockumsbyggda LNG-fartygen är omoderna. De fartygen är fortfarande de mest moderna gasfartygen. Jag förstår att Per Westerbergs ambition är att ytterligare sänka priset och försvåra försäljningar av LNG-fartygen. Intresset ljuger nämligen aldrig. Till Nic Grönvall vill jag i första hand säga att jag inte tror att man skall göra det så lätt för sig att uteslutande peka på att det är företagsledningen vid Kockum som ensam bär ansvaret för LNG-fartygens byggande. Det var många fler involverade i den processen. Det vore nog klädsamt för många att föra en politik som förutsätter lagerproduktion, för det har också riksdagen gjort. Utan medgivande från Sveriges riksdag var lagerproduktionen under denna tid icke möjlig. Jag tror alltså att det finns ett bredare ansvar än enbart det som bärs av ledningen för Kockums. Sedermera visade den borgerliga regeringen det intresset för Kockums att den förstatligade varvsföretaget. När nu Nic Grönvall och även Per Westerberg försöker ge intryck av att det är den nuvarande socialdemokratiska regeringen som ensam och allena bär ansvaret för utvecklingen i Zenit, som egentligen är en produkt och en spegel av den svenska varvspolitik som förts under många år, gör man det litet för enkelt för sig. Visst, Nic Grönvall, har jag ett ansvar för Zenit, och jag är beredd att ta det ansvaret. Men de förslag som Nic Grönvall lägger fram till mig överväger jag inte.

Herr talman! Statsrådet Roine Carlsson säger att jag anser att värdet på fartygen i Zenit är lika med skrotvärdena. Det är taget ur luften, vilket vi kommer att kunna se i kammarens protokoll. Vad jag sagt är att dagens marknadsvärde på stora tankfartyg ligger obetydligt över nuvarande skrotpriset för stora tankfartyg. Detta gäller inte Zenits hela fartygsinnehav, men det gäller vissa delar av det, vilka har utomordentligt dåliga framtidsprognoser. Man börjar producera modernare och effektivare tanktonnage, och det kommer förmodligen att dominera den dag på 1990-talet när man åter får balans på marknaden, inte det tonnage som vi har i dag. I vad gäller ansvaret för det uppkomna tonnaget vill jag ändå poängtera att jag själv varit med om att skriva de partimotioner för moderata samlingspartiet som redan 1978 ville halvera den svenska varvskapaciteten för att anpassa den till den världsmarknad som vi då ansåg skulle föreligga under slutet av 1970-talet och 1980-talet. Vi ville ha en tvåvarvslösning redan då. Om Roine Carlssons partikamrater hade följt oss den gången hade vi haft ett väsentligt mindre, om än betydande, problem kvar än vad vi har i dag. När det gäller prisbedömningen av stora tankfartyg vet jag inte vilka intressen som statsrådet Carlsson vill pådyvla den ena eller andra personen. Min uppfattning är att vi skall försöka minimera de förluster den svenska statskassan och den svenska nationen kan tänkas drabbas av för avvecklingen av detta fartygsengagemang. Jag tror inte att man år ut och år in kan fortsätta att driva större delen av denna jättelika tankflotta utan att göra större förluster än en snabbare avveckling skulle kunna ge. Det är inte i sig fråga om att sänka priser utan här är fråga om att försöka minimera förluster för de svenska skattebetalarna. När det gäller prisutveckling talar vi inte bara om skrotning utan också om försäljning. Vi talar om alternativa möjligheter att avyttra tanktonnaget. Nic Grönvall gav ett förslag att man kunde sälja fartyg med någon form av delat ansvar för den fortsatta utvecklingen av värdet på fartygen. Man kan även tänka sig att vid börsintroduktioner göra som andra privata redare, typ Argonaut och Concordia, har gjort, för att minska riskexponeringen för det egna rederiet och få in nytt riskvilligt kapital och kanske eventuellt ny kompetens, om så skulle behövas, i rederierna. Jag tycker att de här förslagen är bra. Man borde pröva dem och inte envist fortsätta på det sätt som man hittills har gjort. En liten detalj om LNG-fartygen. Det gäller två tragiska fall. Statsrådet Roine Carlsson vill kalla dem världens modernaste fartyg, och det kan man kanske göra, men det sorgligaär att det inte finns någon som efterfrågar dem. När man f. n. skall göra någon form av LNG-transport bygger man fartygen, enligt senaste rapporter från Japan, för sådana transporter med anordningar för lastning och lossning vid speciella terminaler. Våra LNG-fartyg är dess värre inte utrustade för detta, utan måste byggas om för att motsvara sådana krav. Kan vi sälja dem är det självfallet en bättre lösning än att hugga upp dem. Men vi måste se till den näst bästa lösningen, om den bästa inte är möjlig att uppnå. Det är detta vi talar om här i dag. Jag återkommer även till frågan om betalningsinställelse och kontrollbalansräkning. Jag har fortfarande inte fått något svar på mina frågor om dessa saker. Riksdagen satsade alltså 3 000 milj.kr. för att klara avvecklingen av Zenit Shipping AB. Över 2 000 milj.kr. har förbrukats i driftsförluster. Företagets VD har själv uppgivit att båtarnas värde uppgår till uppemot 1 miljard mindre än det värde som tagits upp i balansräkningen. Företaget har osäkra fordringar på ytterligare 1 miljard, dvs. det bränns för Zenit Shipping, och det är angeläget att få besked om huruvida vi kan klara verksamheten eller om man skall spekulera i framtida konkurs för ett stort svenskt, statligt rederi.

Herr talman! Ett sista inlägg, herr statsråd. Vi har ju klarerat ståndpunkterna rätt tydligt. Jag vill egentligen bara säga att ingenting av det jag har sagt och ingenting jag har avsett att säga har syftat till att göra den nuvarande socialdemokratiska regeringen ansvarig för situationen i Zenit. Jag tror inte att jag har sagt något sådant, och jag vill gärna säga att jag inte heller har avsett något sådant. Jag sade inledningsvis att Roine Carlsson har gjort sig känd som en man med stor principfasthet. Jag är därför ledsen att behöva konstatera att denna hans förträffliga egenskap denna gång tycks föra honom alldeles fel. Det måste vara en missriktad principfasthet att avböja att ta emot goda råd. Det måste framför allt vara en missriktad principfasthet att envetet fortsätta att kasta ut svenska folkets pengar på ett företag som inte har några framtidsförutsättningar. I Per Westerbergs interpellation görs ett påpekande som verkligen är värt att observera, nämligen att kostnaderna för de berörda fartygen på kapitalsidan innebär att om det går ytterligare två år måste Zenit ta ut 25 90 mer för dessa fartyg vid en försäljning för att täcka kostnaderna och undvika förluster. Detta är ett bevis så gott som något på att statsrådets principfasthet borde — och jag hoppas verkligen att så sker vid senare eftertanke — omsättas i en mer uttalad handlingskraft. Många svenska rederiföretag har gått under under senare tid, kanske just till följd av brist på handlingskraft. Roine Carlsson, visa nu den handlingskraft och det mod som krävs för att avveckla en sjukdom!
Herr talman! Nic Grönvall sade tidigare i denna debatt att han inte hade något sunt intresse kring Zenit. Jag vill bara upprepa det påståendet. Det är för mig väldigt talande. Jag vill också säga till honom att jag gärna tar emot goda råd, men jag håller fortfarande på regeln att jag själv avgör om råden är goda eller icke. Jag vill avsluta, herr talman, med att säga att jag faktiskt vill rekommendera dessa båda moderata riksdagsmän att nu fortsätta debatten sinsemellan, så att de kan enas om vilket alternativ de för fram. Är det upphuggning, eller inte? Jag har noterat att det föreligger s.k. meningsskiljaktighet mellan dessa båda moderatriksdagsmän, och jag tänker icke delta i den debatten. Jag tänker sitta i min bänk och lyssna.
Herr talman! Jag tycker att statsrådet Roine Carlsson skulle lyssna mera noga. Då skulle han snabbt ha funnit att Nic Grönvall och jag är tämligen eniga när det gäller denna modell. Vi vill pröva nya metoder för att avyttra fartyg av typ Argonaut Monitor, som vi fortfarande inte har fått någon kommentar om från statsrådet Roine Carlsson. Vi vill prova andra metoder att sälja, kanske med delat risktagande för framtiden. Vi vill även ifrågasätta om inte en minskning av antalet stora tankfartyg genom upphuggning är en väsentligt billigare och bättre lösning, om man inte kan hitta någon köpare, än att bara fortsätta att driva rederiet i all oändlighet. Noteras bör att man har missat den ”stora” konjunkturuppgången — i förhållande till marknaden i övrigt — som fanns föregående vår. Det var i alla fall en puckel. Det fanns då stora möjligheter att sälja tankfartyg. Man lyckades med två men misslyckades i övrigt. Vi är medvetna om att det inte är någon skojig sak att avveckla ett stort rederi, men vi anser att det är en plikt mot skattebetalarna att försöka minimera förlusterna, och för detta behövs det handlingskraft. Vi har anvisat metoder, samtidigt som vi har påpekat behovet av att få en avveckling under ordnade former, utan betalningsinställelser eller hot om konkurs.

Herr talman! Jag vill meddela att Lennart Petterssons interpellation 1984/85:71 om ett centrum för mikroelektronik i Lund på grund av att interpellanten inte kunde ta emot interpellationssvaret i dag kommer att besvaras den 11 februari 1985.
Herr talman! Anna Wohlin-Andersson har frågat mig om jag anser att Sverige behöver en sammanhållen skärgårdspolitik och, om svaret på den frågan är ja, vilka initiativ jag kan tänka mig för att åstadkomma detta. Bakgrunden till frågan anger interpellanten vara att den sektorsvisa uppdelningen av olika statliga myndigheters funktioner gör att var och en agerar för sig med indragningar och nedläggningar i skärgården som följd. Jag är väl medveten om de problem som Anna Wohlin-Andersson tar upp. Problemen gäller inte bara skärgården utan även många andra glesbygdsområden. Det går naturligtvis inte att komma ifrån att många servicefunktioner fordrar ett visst befolkningsunderlag för att kunna upprätthållas. Härtill kommer att myndigheterna måste bedriva sin verksamhet på ett effektivt och rationellt sätt inom ramen för sina resurser. Dessa förhållanden har tyvärr lett till indragningar av verksamhet på många håll i landets glesbygder. Ibland har indragningarna skett utan att de regionalpolitiska aspekterna beaktats i tillräcklig utsträckning, och möjligheterna till lokaleller personalsambruk med andra myndigheter har inte alltid undersökts tillräckligt. Jag vill i detta sammanhang nämna att det finns en av särskilda föreskrifter reglerad handläggning av frågor om indragning av statlig verksamhet utmed rikets kuster. Enligt förordningen om handläggning av vissa personalfrågor i statlig verksamhet utmed rikets kuster skall en myndighet som planerar en inskränkning av personal som har direkt betydelse för tillsyn och övervakning av kusterna inhämta länsstyrelsens yttrande över den planerade åtgärden. Länsstyrelsen skall om den finner det befogat skyndsamt utreda följderna av åtgärden och om det bedöms som angeläget med en fortsatt bemanning föreslå organisation, huvudmannaskap samt finansiering och kostnadsfördelning i fråga om denna. Om myndigheten trots länsstyrelsens invändning vill genomföra inskränkningen av verksamheten skall myndigheten överlämna frågan till regeringens prövning. Att försöka lösa problemen enbart med generella metoder på central nivå i vad som interpellanten kallar en sammanhållen skärgårdspolitik är knappast möjligt. En prövning av varje enskilt fall måste ske. Det åligger länsstyrelserna att inom ramen för länsplaneringsarbetet följa utvecklingen och vidta åtgärder i utsatta glesbygdsområden och därmed även i den svenska skärgården. För detta ändamål disponerar länsstyrelserna särskilda medel för regionala utvecklingsinsatser. Jag vill inte underskatta sektorssamordningens betydelse som ett viktigt inslag i skärgårdspolitiken, men jag anser att det vore olyckligt om man, som interpellanten förefaller att göra, ser skärgårdspolitiken enbart som defensiv. Det finns i glesbygden en spirande optimism och mängder av idéer som kan bilda grogrund för ny sysselsättning och service. Det är dessa lokala initiativ som vi skall stödja med en offensiv och utvecklingsinriktad glesbygdspolitik. Den av länsstyrelserna bedrivna glesbygdsstödsverksamheten och olika utvecklingsprojekt i skärgården har varit framgångsrika och har gett ökad framtidstro. Det är på denna väg vi bör fortsätta för att få en levande skärgård. Regeringen kommer våren 1985 att lägga fram en regionalpolitisk proposition i vilken bl.a. glesbygdspolitiska frågor kommer att behandlas.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret, även om det inte är riktigt så positivt som jag hade önskat. Statsrådet erkänner visserligen att det här finns ett problem, men likställer det med andra glesbygdsproblem. Statsrådets svar på min första fråga, om vi behöver en sammanhållen skärgårdspolitik, verkar vara nej. Då vill jag inledningsvis göra klart att jag anser att vi har kustoch skärgårdsproblem som är så särpräglade och så viktiga för hela landet att vi behöver ta itu med dem på ett speciellt, sammanhållet och framsynt sätt. Jag vill börja med att ge exempel på vilka problem jag avser. Som det står i interpellationen är många statliga verk inblandade i de verksamheter som bedrivs eller borde bedrivas längs våra kuster och på våra öar. Dit hör tullverket, sjöfartsverket, naturvårdsverket, SMHI, domänverket, vägverket m.fl. Till detta kommer militära myndigheter, länsstyrelser, kommuner, polis osv. Problemet är inte i första hand att dessa verk skulle agera felaktigt eller ansvarslöst — även om det finns exempel på detta också — utan att de agerar var för sig. Varje verk har sin egen budget och sin egen målsättning, och ett organiserat samarbete som skulle kunna bevara viktiga skärgårdsfunktioner finns egentligen inte alls. Vad blir resultatet? Sjöfartsverket lade år 1960 fram ett program för en långt gående rationalisering av fyrväsendet, innefattande åtgärder för omläggning till automatisk drift och övervakning och därmed sammanhängande avbemanning. Vid den tiden fanns det sammanlagt 62 bemannade fyrplatser och dessutom 15 fyrskeppsstationer runt landets kuster. I dag är fyrautomatiseringen helt genomförd. Samtliga fyrar sköts från en centraldator i Norrköping. Där sitter en driftsingenjör och övervakar hela processen. På sikt räknar sjöfartsverket med att datorn i centralmonitorn blir så avancerad att den själv klarar av alla tekniska rutiner. Det är möjligt att datorn kan göra detta. Jag är inte tillräckligt tekniskt kunnig för att avgöra det. Men så mycket begriper jag att en centraldator aldrig kan ersätta alla de bortrationaliserade levande människor som med vakande ögon och stor lokalkännedom skötte en mängd uppgifter vid sidan om själva fyrvaktarjobbet. 1935 fanns det 95 lotsplatser. I dag är 30 kvar. Ett betydande antal arbetstillfällen och därmed åretruntboende har alltså försvunnit. SMHI har rationaliserat genom att dra in bemannade väderstationer. 1980 drog man in stationen på Husarö och den på Rödkallen, 1981 Grundkallen, 1982 Sydostbrotten, 1983 Furuögrund och 1984 Smögen. Nu står Visingsö på tur. När tullverket ålagts att spara har det år efter år tittat på de små, utspridda verksamheterna, i stället för att se efter vad det går att spara i de större orterna. Följden har blivit att den nuvarande regeringen har gått med på att lägga ner kustposteringarna i Arkösund, Piteå och Marstrand. Resultatet av detta är att hela Sankt Annas skärgård blivit utan närbelägen bevakning och att Piteå blivit vad man skulle kunna kalla en vit fläck på kartan. Det här drabbar både åretruntboende och turister genom minskade möjligheter för samhället att inskrida vid olycksfall, militära kränkningar, tjuvfiske, skogsbränder på öar osv. Tullverkets förslag är, liksom regeringens handlande i kustbevakningsfrågan, ett typexempel på vad som händer när vi inte har en sammanhållen skärgårdspolitik. Tullens bevakning i Piteå och Arkösund försvann alltså, medan det i Furusund finns en kustbevakningsstation med 24 timmars bevakning på ena sidan av sundet och en lotsstation med 24 timmars bevakning på andra sidan. Vägverket brister många gånger när det gäller att se till att det finns en god allmän väg fram till viktiga stödjepunkter vid kusten. Den sista biten kan utgöras av en dålig sekundär väg eller en enskild väg med påföljd att det blir svårare för bofasta, turister, militärer och tillsynsmyndigheter att snabbt komma ut till hamnar, båtar och försvarsanordningar. Naturvårdsområden bildas, men pengar att underhålla dem finns inte. Vidare växer öar igen. Länsstyrelserna uppmanas att satsa på och bevara och skapa fler arbetstillfällen i skärgården. Pengar från kontot regionala utvecklingsinsatser anslås till jordbruk och skogsbruk, starta-eget-kampanjer och glesbygdshandel. Detta har gett goda resultat, det har statsrådet rätt i. Men samtidigt införs en statlig förordning som, om den inte ändras nu i år, inte gör det möjligt att fortsätta med det mycket viktiga transportstöd som utgått till olika slag av transporter i skärgården. Resultatet av all denna dåliga samordning av statliga verksamheter blir att arbetstillfällen försvinner, hus ställs öde stora delar av året, öar växer igen, sjösäkerheten försvagas, övervakningsmöjligheter utarmas, servicen för de kvarvarande blir dålig, och vårt svenska försvar mister en mängd frivilliga och kunniga stödjepunkter. De allvarliga militära aspekterna på de här problemen kommer Gunnar Björk i Gävle att ta upp i sitt inlägg. I vad gäller de civila aspekterna så är det all anledning för Sverige att ta till vara de naturtillgånger i form av fiske, skog och beten som finns i kustbanden och hjälpa de människor som jobbar med detta. Samtidigt bevarar vi en levande skärgård för alla de stadsbor som söker sig ut i skärgården för avkoppling, bad och havsluft. Både de bofasta och turisterna behöver hjälp med bevakning, sjöräddning, underhåll av naturvårdsområden, hjälp vid bränder, olycksfall osv. Vi har också en kustsjöfartsflotta som vi bör slå vakt om, och den behöver service av olika slag. Alla dessa nödvändiga arbetsuppgifter kan inte utföras, och alla dessa behov kan inte tillgodoses om vi inte dels inser att datorer och annan avancerad teknik inte alltid kan ersätta levande människor, dels inser att centralisering av funktioner utarmar kustbandet och flyttar bort folk som har den verkliga lokalkännedomen och gör bevakning, räddningstjänst etc. mycket sårbar, och dels inser att det är ytterst olyckligt och ologiskt att man genom statliga beslut försvårar — ja, ibland förstör — de utvecklingsinsatser länsstyrelserna gör för den bofasta befolkningen, som statsrådet talar så varmt för. Vi måste med andra ord få just en sammanhållen skärgårdspolitik. Var finns då lösningen på de här problemen? 1982 fick vi en förordning om handläggning av vissa personalfrågor i statlig verksamhet utmed rikets kuster. Enligt denna förordning skall den myndighet som planerar inskränkning av personal som har direkt betydelse för tillsyn och övervakning av kusterna meddela berörd länsstyrelse — detta var också statsrådet inne på i sitt svar. Om länsstyrelsen inte gillar förslaget skall den lämna ett yttrande med förslag om organisation, huvudmannaskap, finansiering och kostnadsfördelning vid fortsatt bemanning. Tanken är riktig, men tyvärr är förordningen otillräcklig. Länsstyrelserna har varken makt eller medel att genomföra sina intentioner. Jag skall med ett konkret exempel visa att länsstyrelsen, hur enig den än är, och hur gärna den än vill, till slut är maktlös. Exemplet gäller kustposteringeni Arkösund. I åratal kämpade Östergötlands länsstyrelse för att få behålla denna för vår skärgård så viktiga verksamhet. Men inget hjälpte. I en skrivelse i december 1983 skriver länsstyrelsen bl.a.: ”Vid diskussion med olika intressenter inför länsstyrelsens yttrande togs frågan om delfinansiering genom andra än tullverket upp. Med dagens statliga budgetsystem är det emellertid svårt att förhandla fram en snabb lösning med alternativa finansiärer till verksamheten. Pengar med en så fri användning att de omedelbart kan omdirigeras för att ingå som en delfinansiering finns inte att tillgå.” Det är med andra ord så att när man från alla parter talat om hur viktig en verksamhet är och eventuellt förhandlat fram en lösning där statliga verk är inblandade, då är budgeten för dessa verk redan spikad och budgeterade verksamheter i gång. Det finns inga extra medel att sätta in i den verksamhet man vill rädda. Att, som statsrådet gör, hänvisa till de regionalpolitiska utvecklingsmedel som länsstyrelserna får är bara ett slag i luften. Det håller inte att försöka kringgå problemen som statsrådet gör, liksom arbetsmarknadsutskottet. Dessa pengar räcker nämligen inte på långa vägar till någon sådan här verksamhet. Hjälper då mer pengar till länsstyrelserna för att ta över uppgifter som man anser nödvändiga och värdefulla för kusten i det egna länet? Jag är inte säker på det. Man måste ha så mycket pengar att man kan göra de undersökningar, ta de kontakter och föra de förhandlingar som behövs, men sedan måste det finnas en överordnad statlig grupp av något slag som fattar beslut i frågan och som snabbt kan ställa de extra medel till förfogande som behövs. Sverige har 270 mil kuster samt stora skärgårdar och otaliga öar. Eller, som riksdagens utredningstjänst uttrycker det: Den sammanhängande gräns som bestäms av fastlandet och de intill detta belägna öarna och skären är 2 181 km. Håller vi inte denna del av vårt land levande och stark, då försvagar vi oss själva på ett oansvarigt sätt och tar inte till vara den tillgång som dessa landområden utgör. Jag vill ställa en fråga. Statsrådet säger i slutet av sitt svar: ”Det är på denna väg vi bör fortsätta för att få en levande skärgård.” Betyder det att statsrådet inte hyser minsta oro för alla de statliga åtgärder jag nämnt som direkt motverkar länsstyrelsernas arbete för en levande skärgård?

Herr talman! Jag har med stort intresse tagit del av svaret på Anna Wohlin-Anderssons interpellation och de kommentarer som det har föranlett. I sitt svar talade ju statsrådet mycket vackert om en offensiv glesbygdspolitik som, såvitt jag förstår, skall innebära en uppbyggnad av näringslivet. Jag förutsätter att denna offensiva glesbygdspolitik också skall komma skärgårdarna till del. Tyvärr har man hittills fått se ytterst litet av sådana offensiva satsningar till skärgårdarnas fromma. Däremot har regeringens politik — vad man gjort, vad man planerar att göra och i vissa fall vad man underlåtit att göra — format sig till en rad dråpslag mot den bofasta skärgårdsbefolkningen och därmed också mot en levande skärgård, någonting som vi nog alla egentligen vill ha. För att vi skall kunna få en levande skärgård måste det vara möjligt för de människor som skall bo i skärgården att också försörja sig där. Det krävs en politik som gynnar utvecklingen av olika kombinerade småföretag — jordbruk, fiske, småindustri, turistnäring och allt vad det kan vara. Vad har då regeringen gjort för skärgården? Ja, man har utarbetat ett förslag om att konfiskera en stor del av den hävdvunna fiskerätt som den bofasta skärgårdsbefolkningen har på ostkusten. Denna konfiskation skall i stor utsträckning ske utan ersättning till de tidigare rättshavarna. Nu har visserligen lagrådet gett regeringen bakläxa på förslaget om s.k. fritt handredskapsfiske i dess nuvarande form, men risken är väl stor att det går som vanligt: att regeringen lägger fram i stort sett samma förslag med litet kosmetiska förändringar som skall tillfredsställa lagrådets synpunkter. Om detta förslag går igenom, är det naturligtvis ett hårt slag i synnerhet mot de skärgårdsbor som är beroende av ett kustnära fiske, ett husbehovsfiske osv. i nära anslutning till sina fastigheter. Man har genomfört en fastighetstaxering som lett till väldigt höga taxeringsvärden för skärgårdsfastigheterna. Detta är också ett mycket hårt slag särskilt mot dem som har satsat på småstugor för uthyrning. Vidare kan jag peka på allvarliga brister i fiskeripolitiken — t.ex. den vita zonen utanför Gotland och EG:s silltullar som man inte kan komma till rätta med och laxutredningens förslag om ensidiga begränsningar av det svenska laxfisket. Allt detta drabbar en av skärgårdens viktigaste näringar väldigt hårt. Därtill kommer de indragningar av bemannade posteringar av olika slag och av olika sorters service som Anna Wohlin-Andersson talat om i sin interpellation. Sammantaget får vi en bild av en förödande skärgårdspolitik. Naturligtvis kan statsrådet Peterson med fullt fog peka på att väldigt mycket av det jag här tagit upp inte är hans bord. Men det är just det som illustrerar problemet: ansvaret för skärgårdsfrågorna är oerhört uppsplittrat. En lång rad myndigheter fattar sina delbeslut. Skilda statsråd och skilda departement har sitt delansvar. Många av de negativa beslut som fattas när det gäller skärgården har vart och ett för sig kanske varit av relativt begränsad omfattning. Men totalt sett har besluten lett till att man liksom börjar lägga något av en förlamande hand över skärgårdens utvecklingsmöjligheter. Det förs ingen samlad skärgårdspolitik från regeringens sida, i varje fall inte i positiv bemärkelse. I den mån man ändå kan konstatera en positiv utveckling för skärgården och skärgårdens befolkning har en sådan kunnat åstadkommas inte på grund av regeringens åtgärder utan trots regeringens åtgärder. Om vi med tillförsikt skall kunna se på utvecklingen när det gäller skärgårdsnäringarna, den bofasta skärgårdsbefolkningen och därmed också en levande skärgårds utvecklingsmöjligheter, krävs alltså den typ av samordning av olika insatser som Anna Wohlin-Andersson efterlyst. Men framför allt behövs det en bedömning av konsekvenserna för skärgårdsbefolkningen av olika beslut som fattas av enskilda myndigheter och som kanske bereds av olika departement. Frågan är "alltså: Hur avser statsrådet Peterson och den nuvarande regeringen att göra en sådan här sammanvägning möjlig och på vilket sätt skall man se till att inte ytterligare negativa åtgärder för skärgården kommer att vidtas?

Herr talman! Efter att ha tagit del av det svar som industriministern lämnat och som skall avspegla regeringens åsikt i den här viktiga frågan vill jag ta upp ett par saker. Först och främst gäller det försvarsaspekterna på skärgårdspolitiken. Det är konstigt att det i svaret inte nämns någonting om de problemen. Vidare skall jag beröra några konkreta problem i mitt eget län. Beträffande försvarsaspekterna är det uppenbart att många av de krav som i allt större utsträckning ställs på försvarsmakten i skärgårdsområdena i hög grad har sin grund i just avsaknaden av en skärgårdspolitik. Jag tycker därför att det är konstigt att industriministern inte säger någonting om de problemen. Kostnaderna för samhället — kanske på försvarets område — kommer att bli väldigt stora om vi skall kunna få mera av vakande ögon i skärgården. De människor som levt där och som kan naturen har vi nu gått miste om. Det är därför felaktigt att, som industriministern gör, enbart jämföra de här problemen med de glesbygdspolitiska problemen. Visserligen är ett problem att det just är fråga om glesbygd. Men det är ändå inte helt rätt att enbart göra jämförelser med vanliga glesbygdsproblem. Problemen kan vara ännu större i skärgården än i annan glesbygd. Det som hänt i den svenska skärgården ur försvarssynpunkt har tydligen inte uppmärksammats på industridepartementet. Det hela visar på ett bra sätt, tycker jag, hur sektorsansvaret fungerar i regeringskansliet. Försvaret av utarmade skärgårdar och tomma kuster kommer att bli dyrt för det svenska totalförsvaret när man i efterhand skall betala notan. De problem vi har längs Gävleborgskusten kan vara belysande när det gäller problemen i södra Norrland. Vi kan nu konstatera hur befolkningen efter både Hälsingeoch Gästrikekusten nu vikit, kanske främst i Hälsingedelen. Antalet aktiva fiskare har minskat mycket starkt. Detta har ägt rum i orter som Hudiksvall, Enånger, Skärså, Mellanfjärden, Bönan och Utvalsnäs, för att bara nämna några. Antalet öar som inte längre bebos är också mycket stort. Indragningen av personal och försämringar i kustområdet har skett på grund av att centrala myndigheter inte samordnat sin verksamhet, som Anna Wohlin-Andersson har påpekat. Ett annat problem jag vill ta upp som berör kusten i södra Norrland är att det nu endast finns ett litet antal väderleksstationer kvar. Detta gäller praktiskt taget hela kuststräckan från Ålands hav och ända upp till Kvarken. Det finns här mycket få stationer som kan hjälpa de sjöfarande. Detta har försämrat servicen i hela södra Norrland och särskilt utanför Gävleborgsområdet. Av kustbevakningen krävs ökade insatser på grund av det ökade antalet fritidsbåtar. Samtidigt upplever kustbevakningen en stor osäkerhet när det gäller de framtida organisationsförändringar som man kommer att bli utsatt för. De automatiserade fyrarna utanför Gävleborgskusten har minskat möjligheten attt.ex. upptäcka främmande verksamhet, som också har förekommit utanför Gävleborgskusten. Vad som, även när det gäller mitt län, kännetecknar den nuvarande avsaknaden av en skärgårdspolitik är att flera statliga organ som tullverket, sjöfartsverket, SMHI, fortifikationsförvaltningen, fiskeristyrelsen och vägverket, för att bara nämna några, dåligt samordnar sin verksamhet. Med denna uppdelning och utan en tillräcklig samordning värd namnet agerar nu var och en för sig, vilket leder till att förutsättningarna för verksamheter i skärgården och kustbandet efter hand försvinner. Därefter får vi med konstlade medel gå in med stora samhällsinsatser för att reparera dessa skador. För skärgården och kustbandet i Gävleborg är det beklagligt att industriministern visar ett sådant ointresse för dessa frågor här i dag. Det vore bra om regeringen tog tag i de här frågorna litet mera aktivt. Debatten hittills har ju visat att regeringen står ganska tomhänt.

Herr talman! Jag kan i långa stycken instämma i vad Anna Wohlin Andersson sade. Hon pekade på flera problem som gäller regionalpolitiken i stort. Jag har i denna kammare flera gånger i de regionalpolitiska diskussionerna pekat på det nödvändiga i att vi får en ökad samordning och framför allt ett ökat ansvarstagande ifrån olika myndigheter och naturligtvis också ifrån olika departement som har att fatta beslut som påverkar den regionala utvecklingen. Jag har i flera diskussioner också sagt att det är min ambition att försöka få en samordning i regionalpolitiken, så att vi kan tala om en sammanhållen regionalpolitik, och att försöka få den högra handen att veta vad den vänstra gör i fråga om olika beslut som gäller den regionala utvecklingen. Det är naturligtvis fel och t.o.m. farligt att varje myndighet agerar för sig själv. Jag har under mina två år som industriminister och ansvarig för regionalpolitiken ställts inför den svåra uppgiften att med lokaliseringsstöd försöka rätta till åtgärder och beslut som har fattats inom andra områden av politiken. Regionalpolitiken är mer än lokaliseringspolitik. Ibland, och t.o.m. ofta, har den blivit underordnad andra områden av politiken. Det är inte något nytt som uppkommit under den tid jag har varit ansvarig för regionalpolitiken, utan så har det varit under i stort sett hela 1970-talet. Anna Wohlin-Andersson nämnde några andra viktiga områden: skola, utbildning, kommunikationerna inte minst och naturligtvis försvaret. Jag har ingenting att erinra mot det Gunnar Björk i Gävle sade om försvarets stora betydelse för skärgården. Däremot förstår jag inte vad han menade med slutkommentarerna i anförandet, när han sade att jag har visat ett ointresse för skärgårdspolitiken. Det är snarast tvärtom, vilket också framgår av det positiva svaret till Anna Wohlin-Andersson. Låt mig säga att detta egentligen mera är fråga om sammanhållen regionalpolitik än om sammanhållen skärgårdspolitik, även om skärgårdsfrågorna också speciellt måste uppmärksammas i det regionalpolitiska arbetet. Hur långt vi kan komma där diskuterar vi nu i industridepartementet och regeringskansliet. Jag vill inte sticka under stol med att detta inte är någon lätt fråga, vilket de borgerliga regeringarna också fick erfara. Det gäller naturligtvis ekonomiska frågor för olika verk och myndigheter. Gunnar Björk känner till hur det är på försvarsområdet, där man har ett tryck på sig att uppnå effektivitet och att rationellt bedriva sin verksamhet även i skärgården, vilket har lett till indragningar m.m. Detta gäller också kommunikationsoch skolområdena. Synen på de regionalpolitiska frågorna och därmed skärgårdsfrågorna måste bli sådan att det är möjligt att göra den övergripande samordning som jag tidigare har framhållit i flera riksdagsdebatter och som Anna Wobhlin Andersson ger uttryck för i sin interpellation. Låt mig påpeka att jag inte tycker att det är helt nattsvart på detta område, utan det har gjorts många insatser, och det finns möjligheter att få ändringar till stånd. Jag drar mig till minnes att jordbruksministern under senhösten här i kammaren fick en fråga om huruvida bemanningen och tillsynsverksamheten på Gotska Sandön och Stora Karlsö skulle finnas kvar eller inte. Jordbruksministern gav ett positivt svar, efter att ärendet hade underställts regeringen för beslut. Han sade att det borde vara fortsatt åretruntbemanning på båda öarna. Regeringen ställde sig över de olika myndigheternas träta med varandra och fattade ett s.k. övergripande beslut. Herr talman! Jag betraktar herr Granstedts inlägg som i det närmaste obegripligt, inte minst av det skälet att alla de åtgärder som han räknade upp förbereddes, och i vissa fall genomfördes, av borgerliga regeringar. Han tog t.ex. upp fastighetstaxeringen. Jag har sysslat mycket med skärgårdsfrågor i Stockholms län och var under de borgerliga åren ute på flera skärgårdsträffar. Där mötte jag en mycket frän kritik mot de dåvarande regeringarna, för att de utplånade skärgårdsintressena. Mot bakgrund av mina egna erfarenheter av skärgårdspolitiken och att de åtgärder som Pär Granstedt lastade den socialdemokratiska regeringen för var borgerliga åtgärder, förstår jag ingenting av hans inhopp i denna debatt, herr talman. Låt mig säga ytterligare ett par ord till interpellanten. Jag anser att länsstyrelsernas arbete för att påverka sektorsmyndigheterna och för att ta regionalpolitiska hänsyn många gånger är både svårt och resurskrävande. Jag är emellertid övertygad om att länsstyrelserna anser att arbetet är fruktbart och att de försöker utnyttja de samverkansformer som står till förfogande. Detta har framkommit i samtal som jag har haft med landshövdingar och länsråd i de län som har skärgårdsfrågor. För att ytterligare förbättra samordningsmöjligheterna i den statliga länsförvaltningen har regeringen gett statskontoret i uppdrag att tillsammans med länsstyrelsen i Norrbotten — som vi valde ut — att gå igenom sektor för sektor i länsförvaltningen och att komma med förslag till hur samordningen skall kunna utformas. Vi har givit det uppdraget för att vi skall komma till rätta med en del av de frågor som interpellanten har tagit upp och pekar på som problem. Regeringen avser att under våren behandla frågorna kring den offentliga verksamhetens omvandling och utveckling i ett särskilt program. Jag vill sedan återigen betona betydelsen av de offensiva och utvecklingsinriktade insatser som gjorts och som görs i skärgården. Jag arbetade själv aktivt med skärgårdsfrågorna under min tid vid statsrådsberedningen. En arbetsgrupp sysslade där med utredningsverksamhet. Vi utarbetade ett antal förslag som sedan bl.a. ledde fram till att riksdagen 1976 beslutade att införa ett statligt investeringsstöd som i första hand skulle lämnas till företag på öar i skärgården med bofast befolkning och utan fast landförbindelse. Det beslutet och det utredningsarbetet föregicks av resor i skärgården, överläggningar med skärgårdsbefolkningen samt diskussioner med många intressenter, och jag kunde därför veta att jag stod på mycket säker grund när vi lade fram det här förslaget. Detta stöd inordnades 1979, tillsammans med vissa andra stöd, i ett sammanhållet glesbygdsstöd. Därför förstår jag inte kritiken mot mig och regeringen här i dag att man på nytt skulle skilja ut skärgårdsfrågorna och göra dem till en separat skärgårdspolitik. Det var ju de borgerliga regeringarna som så att säga förvandlade den socialdemokratiska speciella skärgårdspolitiken och lade in den i ett sammanhållet glesbygdsstöd. Det måste i så fall vara en omprövning, och jag är litet överraskad av att få höra talas om den i denna debatt. Sammanfattningsvis, herr talman, vill jag säga att stödet till skärgårdarna har funnits i snart tio år. Det har haft positiva effekter. Genom att länsstyrelserna tilldelats ökade resurser för regionalt utvecklingsarbete menar jag att också möjligheten att lämna stöd i skärgården har ökat. Jag vet att bl.a. länsstyrelserna i Östergötlands län och i Kalmar län använder detta stöd mycket aktivt för sina skärgårdar när det gäller insatser för godstransporter till och från företag i glesbygderna. Det finns alltså många bevis på att skärgårdsstödet inom glesbygdsstödets ram är mycket effektivt. Jag menar att vi skall fortsätta där. Jag upplever ändå att Anna Wohlin-Anderssons interpellation har en positiv grundton. Jag skall verkligen ta med mig till departementet en hel del av hennes synpunkter i den här debatten och se om vi på något sätt kan ta speciell hänsyn till dem när vi utformar den regionalpolitiska propositionen.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för repliken. Det blir kanske ett varmare tack än det jag riktade till honom för det första svaret. Jag delar statsrådets uppfattning att detta problem inte är nytt. Men det har blivit mer och mer akut vartefter olika verksamheter har dragits in. Jag delar inte uppfattningen att man helt kan likställa skärgårdsproblemen med glesbygdsproblemen i inlandet. Jag menar att skärgårdsproblemen har en viss speciell aspekt. För det behöver man inte göra om glesbygdsstödet. Vad som brister är, som jag har sett det och försökt att framställa det, framför allt samordningen av den statliga verksamheten. Statsrådet har också mycket positivt sagt att man skall titta på det. Jag vill använda denna replik till tre andra saker. För det första hoppas jag att den positiva grundsyn som statsrådet visar i dessa frågor kommer att leda till att vi genom den regionalpolitiska proposition som är utlovad till någon gång i vår får en permanentning av transportstödet, som vi är eniga om betyder så mycket för skärgårdens bofasta befolkning. För det andra vill jag säga att jag och centern inte är ensamma om att tycka att det är litet tråkigt med den här dåliga samordningen. I en artikel i en tidning för några månader sedan säger chefen för I 4 bl.a. så här: ”Sammantaget synes slutresultatet bli en minskad närvaro vilket ur östgötsk försvarssynpunkt är alarmerande. Det svenska totalförsvarets resurser är i stor utsträckning vad det civila samhället kan erbjuda i form av varor, personal och tjänster. Det gäller under krigsförhållanden men det gäller i högsta grad också i fred. Länsstyrelsen arbetar energiskt inom olika områden för att förbättra utkomstmöjligheterna för den bofasta kustbefolkningen och för att statliga myndigheters åtgärder skall samordnas bättre. Det skulle inte skada att lyssna mer på deras argument. Det svenska totalförsvaret bygger bl.a. på att myndigheterna i princip skall behålla sina fredsuppgifter även under krigsförhållanden och att myndigheterna känner sitt totalförsvarsansvar. Jag ifrågasätter om det för närvarande är på det sättet. En förbättrad överblick från statsmakterna över de samlade statliga åtgärderna är angelägen.” För att om möjligt få en ny infallsvinkel på detta problem skrev jag till det finska handelsoch industriministeriet och frågade hur man i Finland såg på det. Jag fick ett mycket vänligt svar, som jag inte hinner läsa upp i dess helhet —det finns heller ingen anledning att göra det. Men bl.a. fick jag veta att 14 §i en lag om främjande av skärgårdens utveckling lyder: ”För att bereda åtgärder som rör främjandet av skärgårdens utveckling samt för att följa åtgärdernas verkningar tillsätter statsrådet en skärgårdsdelegation i anslutning till statsrådets kansli.” Nu påstår jag inte att detta är direkt överförbart på Sverige, men det är en intressant väg man här beträtt i Finland. Det kanske är någonting även för Sverige att gå den vägen.

Herr talman! Jag kan ju inte tacka riktigt lika varmt som Anna Wohlin Andersson för statsrådets replik till mig. Jag tyckte faktiskt att den var litet alarmerande. Industriministern står här i talarstolen och säger att han inte begriper vad jag talar om. Jag tog i mitt inlägg upp några av de allra mest centrala problemen för skärgårdsbefolkningen i dag. Jag tog upp förslaget om fritt fiske, som verkligen upprör stämningarna ute i skärgårdarna. Jag tog upp frågan om taxeringsvärdena — ett annat verkligt stort problem för skärgårdsbefolkningen. Jag tog också med några exempel upp fiskeriproblem och fiskeripolitiken, som ju berör en av skärgårdarnas modernäringar. Jag är medveten om — och det sade jag också i mitt inlägg — att detta egentligen inte är industriministerns bord. Detta är ett exempel på splittringen i hanteringen av skärgårdsfrågor. Men jag kunde inte tro att det skulle vara så illa ställt att industriministern inte begriper vad jag talar om när jag tar upp dessa verkligt centrala skärgårdsfrågor. Visserligen är detta som sagt jordbruksministerns och finansministerns ansvarsområden, men nog tycker jag att industriministern åtminstone borde begripa vad det handlar om. För att ändå ge ett intryck av att begripa något av detta föll industriministern tillbaka på det i det närmaste reflexmässiga argument som socialdemokratiska statsråd brukar ta till, nämligen att detta är de borgerliga regeringarnas fel. Detta är litet märkvärdigt med hänsyn till de exempel jag faktiskt tog. Förslaget att släppa handredskapsfisket fritt kan man säga mycket om. Men att påstå att det skulle vara de borgerliga regeringarna som är skyldiga till det förslaget är faktiskt att gå väl långt i argumentationsnit. När det gäller taxeringsvärdena är det naturligtvis riktigt att fastighetstaxeringen förbereddes under de borgerliga regeringarnas tid, men det var ju först efter det att denna taxeringsomgång var genomförd som man kunde se konsekvenserna ordentligt. Det har gjorts upprepade framstötar från vårt håll här i riksdagen om att regeringen skall göra någonting åt detta. Regeringen har vägrat att göra det. Det måste väl ändå vara den nuvarande regeringens ansvar att man inte gjort någonting åt denna väldigt kraftiga skattebelastning som skärgårdsbefolkningen drabbats av. Jag tog upp frågan om den vita zonen. Man kan väl inte skylla tidigare regeringar för att den nuvarande regeringen under de senare åren inte har kunnat nå fram till någon lösning på detta problem. När det gäller EG och silltullarna är faktiskt EG-avtalet så gammalt att det träffades under den tidigare socialdemokratiska regeringens tid, men det är under de allra senaste åren som dessa tullar har blivit ett problem. Det är alltså den nuvarande regeringen som borde ha ansvaret för att nå en lösning tillsammans med EG. Laxutredningen har över huvud taget inte kommit att behandlas av någon regering än. Att skylla tidigare borgerliga regeringar för det är också fullständigt absurt. Behöver vi flera bevis, herr talman, för att det verkligen krävs en samordning när det gäller skärgårdsfrågorna? När industriministern tydligen är helt oinformerad om dessa för skärgårdsbefolkningen centrala frågor märker man att behovet av samordning är skriande stort. Det var i och för sig många vackra ord som sades av industriministern om att man verkligen vill göra insatser för skärgården. Vad vi nu får hoppas är att det också leder till praktisk handling, att man verkligen får en samordning av alla de frågor som är av betydelse för skärgårdsbefolkningen och att samordningen går så långt att även regeringens talesman i skärgårdsdebatten här i kammaren har en överblick över skärgårdsproblemen.

Herr talman! Anna Wohlin-Andersson framförde i sin replik ett par uppslag, och dem skall jag också titta på. Men när det gäller det förslag som hon hade fått från det finska industrioch handelsministeriet om en särskild grupp vill jag säga att vi redan har en sådan grupp, nämligen glesbygdsdelegationen. Den är ju parlamentariskt sammansatt och där finns representanter för de politiska partierna och för olika intresseorganisationer. Enligt de direktiv som glesbygdsdelegationen har skall den arbeta också med skärgårdsfrågor. Men jag kan lova Anna Wohlin-Andersson att tala med delegationens ordförande om han på något sätt kanske kan bli mer aktiv när det gäller skärgårdsfrågor. Anna Wohlin Andersson kan ju också med sin partirepresentant i delegationen ta upp denna fråga. Regeringen har alltså i glesbygdsdelegationen ett forum för att följa och bevaka också skärgårdspolitiken. Sedan, herr talman, är jag ledsen att behöva säga igen att jag fortfarande inte fattar vad herr Granstedt har talat om eller varför han har gjort det i den här interpellationsdebatten. Men ett litet tröstens ord ändå till Pär Granstedt: Jag är öppen för att vid tillfälle lära herr Granstedt litet om skärgårdspolitik och skärgårdsfrågor. Jag har aktivt sysslat så pass mycket med dem aktivt under mina år i Stockholms län att jag vet vilka frågor som är aktuella och vilka beslut som också har fattats vid olika tillfällen under årens lopp.
Herr talman! Skall jag beträffande glesbygdsdelegationen, som är en ny infallsvinkel på detta problem, fatta det så att statsrådet anser att glesbygdsdelegationen har den makt och de medel att förhindra en dålig samordning eller en tråkig nedläggning av statlig verksamhet i skärgården som länsstyrelserna i dag inte har? Länsstyrelserna kan ju bara prata varmt för en verksamhet, men de har inte möjlighet konkret att gå in och rädda en verksamhet som de vill rädda.

Herr talman! Industriministern fattar fortfarande inte vad jag talar om, och det är ju beklagligt med tanke på att det borde vara ett större problem för regeringen än för mig. Jag har pekat på en rad viktiga beslut och underlåtenhetssynder som drabbar skärgårdsbefolkningen hårt och som alltså försvårar upprätthållandet av en levande skärgård. Att fiskeripolitik skulle ha med skärgården att göra, att beskattningen av skärgårdsbefolkningen skulle ha med skärgårdens situation att göra och att frågan om det fria handredskapsfisket skulle ha med skärgården att göra förstår alltså inte industriministern. Efter att ha förklarat att det inte har med skärgårdsbefolkningen att göra erbjuder han sig att ge mig en lektion om skärgårdspolitik. Jag tror att man inom regeringen först borde försöka lösa sina egna internutbildningsproblem.

Alla centerdebattörer har försökt hävda att vi måste se till att olika beslut som får konsekvenser för skärgården samordnas. Besluten kan gälla myndigheters posteringar i skärgården men kan naturligtvis också, som sagt, gälla t.ex. olika näringspolitiska och fiskeripolitiska insatser. Det är alltså viktigt att även dessa insatser kommer med vid samordningen. Är man inte beredd att ta ett helhetsgrepp när det gäller olika statliga åtgärder — med tanke på konsekvenserna för skärgården — kommer det att bli problem. Just nu ser vi också en lång rad problem framför oss.
Herr talman! Mitt vänliga erbjudande till herr Granstedt att lära honom en del av skärgårdspolitiken kvarstår, och det har t.o.m. förstärkts efter hans tredje inlägg i denna debatt.
Herr talman! Jag konstaterar att industriministern i de senaste replikerna — åtminstone i debatten med mig — avstått från att lämna sakargument. Fortfarande efterlyser jag förklaringen varför han inte anser att t.ex. fiskeripolitiken, skattebelastningen på skärgårdsfastigheter och det fria handredskapsfisket har med skärgårdspolitik att göra.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

Utvecklingen när det gäller omsorgerna om de psykiskt utvecklingsstörda hade börjat finna nya former, och en översyn av lagen bedömdes nödvändig, trots att lagen egentligen fungerat i knappt tio år. Omsorgskommittén arbetade i fyra år, och förslaget som lades fram i juni 1981 innehöll många bra förändringar, inte minst detta att vidga personkretsen till att gälla alla handikappade barn. Inte bara psykiskt utvecklingsstörda utan också rörelsehindrade och andra, medicinskt handikappade barn skulle få lagstadgad rätt till särskild rådgivning, verksamhet på dagcenter, korttidsvistelse utanför hemmet för att anhöriga skall kunna avlösas och bostad i familjehem eller elevhem när det bedöms nödvändigt. Det var alltså ett genomarbetat förslag som låg på den tillträdande regeringens bord efter valet 1982. Remissarbetet var klart, och alla väntade på regeringsförslag. Först i december 1983, när det redan hade gått 15 månader sedan regeringsskiftet, ägnade man något intresse åt detta ärende, men inte i form av en proposition utan i form av ett nytt beredningsarbete. Det var denna gång ett partsammansatt organ som i årets budgetproposition benämns Knutgruppen. Regeringens sätt att förbereda lagförslag i departementskommittéer blir inte i sakfrågan riktigare för att man uppkallar dem efter det namn som står på almanackans blad första sammanträdesdagen. Det är ur många synpunkter olyckligt att regeringen förhalat denna fråga på det sätt jag redovisat här. Det är snart två år sedan jag ställde första frågan här i riksdagen om när det nya lagförslaget kunde förväntas komma. Jag uttalade redan då farhågor för den olikartade utveckling som man kunde förvänta sig, eftersom många landsting började planera efter de förslag som fanns i 1981 års betänkande. Vi vet i dag att det är precis vad som skett. Förändringens vind har blåst kanske starkare på detta område än på något annat. Det är inte att förundra sig över den oro som företrädare för berörda handikappgrupper har uttalat och som jag har tolkat i en fråga i februari 1983, i en ny fråga i maj 1984 och slutligen i denna interpellation. Att olika sätt att se på ekonomiska frågor varit det stora hindret för ett nytt förslag kan man knappt begära att denna grupp — den kanske svagaste handikappgruppen — skall behöva acceptera. Av socialministerns svar här framgår att det kommer en proposition under våren 1985. Det står i propositionsförteckningen preciserat till den 10 april, men i budgetpropositionen står det ”under år 1985”. Det återstår alltså att se Beredningsarbetet har slutligen lett till en rapport i december 1984 där man föreslår en ny omsorgslag. För alla berörda parters skull hoppas jag nu att den blir det instrument som vi behöver ute i landsting och kommuner för att hävda de psykiskt utvecklingsstördas rättigheter i ett stramt ekonomiskt läge. Av det som läckt ut ifrån omsorgsberedningen har framgått att det förslag till samordnad habilitering av alla handikappade barn som förelåg i kommittébetänkandet 1981 inte kommer att finnas med i den proposition som skall läggas fram. Får jag då ställa frågan huruvida det finns ett intresse från socialministerns sida att i propositionen väga in de väl motiverade förslagen i den riktning som avsågs i 1981 års kommittébetänkande.

Herr talman! Karin Ahrland är i dag förhindrad att närvara i riksdagen. I hennes ställe ber jag att få tacka socialministern för svaret. När Karin Ahrland framställde sin interpellation kunde man läsa i tidningarna att arbetet med en ny omsorgslag hade kört fast. Det väckte berättigad oro och förtrytelse hos berörda handikappgrupper, dvs. de psykiskt utvecklingsstörda och deras anhöriga. Det är därför glädjande att nu kunna konstatera att arbetet trots allt drevs vidare till en överenskommelse. Kanske de uttalanden som gjordes från handikapprörelsen och från oppositionen med anledning av tidningsuppgifterna om krisen i förhandlingarna påskyndade det arbetet. I vilket fall som helst är det bra att man tog sig samman, och det är också bra att regeringen nu utlovar en proposition med sikte på att låta en ny omsorgslag träda i kraft så fort som möjligt. Vi vet inte mycket om propositionens innehåll och kvalitet, men låt mig säga att vi från folkpartiets sida naturligtvis inte skulle ha ägnat den här frågan så mycket intresse om vi inte vore beredda att här i riksdagen stödja tillkomsten av en ny omsorgslag. Det deklarerades för partiets vidkommande av Karin Ahrland redan då hon som statsråd tog emot omsorgskommitténs förslag. Nu har tiden gått, och otåligheten har vuxit. Arbetet hade kunnat bedrivas med större skyndsamhet. Men detta är att gråta över spilld mjölk. Nu verkar det som om vi ändå skulle kunna se slutet på denna utdragna process, och det är glädjande. Vi är medvetna om att en ny omsorgslag kan komma att förorsaka kostnadsstegringar, och vi är från folkpartiets sida beredda att förorda att dessa kostnader tas. Det handlar här om en liten grupp människor som kan sägas ofta höra till de glömda i Sverige. Vårt samvete borde bjuda oss att även i ekonomiskt kärva tider lyfta fram dessa människor i värmen och ljuset. Vi måste kort sagt hitta ekonomiskt utrymme för att ge de handikappgrupper det här handlar om och deras anhöriga en drägligare tillvaro och bättre chanser i livet. I interpellationssvaret säger socialministern att omsorgsberedningens förslag kommer att läggas till grund för propositionen. Beredningens förslag innebar, som Gunhild Bolander har påvisat, en begränsning i förhållande till kommitténs förslag när det gäller kretsen av handikappade som skulle komma att beröras av en ny lag. Jag skulle mot den bakgrunden också vilja fråga om den något svävande formuleringen ”läggas till grund för” innebär att socialministern överväger att förbättra beredningens förslag i riktning mot vad kommittén föreslog. Jag noterar också att det i socialministerns svar inte finns någon precisering när det gäller ikraftträdandetidpunkten, och jag vill också gärna att socialministern preciserar sitt svar på den punkten. Är avsikten att en ny omsorgslag skall träda i kraft den 1 juli 1986?

Herr talman! Att den här långa tiden, 15 månader, var en fördröjande faktor i detta arbete kan ju ändå inte bortresoneras. Jag kan visst förstå att man behövde arbeta vidare på omsorgskommitténs förslag i vissa delar, men att det skulle ta så lång tid att tillsätta beredningsgruppen var ändå en orimlighet. Nu är detta alltså historia, och vi behöver inte orda så mycket mer om det. Alla vet hur det har varit, och vi kan då glädjas åt att beredningsarbetet ändå är färdigt efter mycket om och men. När det gäller centerpartiet är vi nog ganska väl beredda att satsa ekonomiskt på den här handikappgruppen. Jag arbetar ju i Gotlands kommun ganska mycket med dessa frågor och har ett visst ansvar i det sammanhanget. Därför vet jag vad det innebär i fråga om kommunala åtaganden. Det går enligt mina erfarenheter ganska bra att få gehör för angelägenheten av dessa behov. Det är ändå viktigt att vi nu får ett lagförslag, så att man kan fastlägga den utveckling som trots allt har skett både i landsting och i kommuner. Man har där handlat i enlighet med mycket av det som fanns i omsorgskommitténs betänkande. Det har i betänkandet varnats för annorlunda utveckling för de utvecklingsstörda beroende på var de bor i landet. Visst har vi varit på väg i den riktningen under de här åren. Vi har haft den gamla lagen kvar, men mycket av verksamheten har skett utanför lagens ramar så att säga. Det är viktigt att man så fort som möjligt fastställer de rättigheter som vi är överens om att vi behöver ha. Jag tycker att det är litet synd att det har tagit så lång tid. Men det ekonomiska engagemanget i dessa frågor tror jag inte att socialministern behöver tvivla på för centerpartiets del.
Herr talman! Det är litet trist att Sten Andersson inte kan låta bli den här slafsiga polemiken ens när vi i huvudsak är överens om vad vi skall diskutera. Jag skulle vilja uppmana Sten Andersson att nu lägga band på den ett ögonblick — jag tror inte att den gagnar saken. Här handlar det ju om att vi i stor enighet kan komma fram till att det finns behov av en ny omsorgslag. Frågan gäller hur omfattande den skall vara. Jag kan försäkra Sten Andersson att vi i folkpartiet är helt överens om att de här grupperna måste skyddas och gynnas även i tider när vi måste spara på andra områden. Vi har alldeles nyligen i ett landsmötesbeslut antagit ett program för ”det glömda Sverige”, och vi har tidigare både i regeringsställning och i opposition visat att vi vill ”kupa handen” över de här svaga grupperna, även när vi går hårt fram med besparingsförslag på andra områden.

Jag frågar alltså om detta är möjligt. Om det inte är på det viset, kan jag ha förståelse för detta. Men det är av purt intresse jag ställer frågan. En annan fråga som jag vill ställa är om beredningsarbetet går ut på att omsorgslagen skall träda i kraft, på den punkt som beredningen har föreslagit, den 1 juli 1986.

Herr talman! Jag tänker inte låta en debatt om behovet av ny omsorgslag utvecklas till en allmänpolitisk debatt. Låt mig bara säga att det går att spara på statsbidragen till kommunerna utan att detta drabbar de utvecklingsstörda. Det vet Sten Andersson. Låtsas inte, Sten Andersson, som om ni var okunnigare på den punkten än ni faktiskt är!

Herr talman! Jag har inte nämnt något belopp. Det som Sten Andersson nu nämner tar han ur luften. Han får faktiskt vänta tills vi har lagt fram våra motioner innan han kan kommentera vårt budgetalternativ. Men vi i folkpartiet vet, precis som regeringen, att man både kan och måste spara på statsbidragen till kommunerna samtidigt som man förbättrar för några små grupper som f.n har det svårt. Det är möjligt att reformera även i besparingstider. Att eftersträva det trodde jag faktiskt var något som regeringen hade gjort en dygd av.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

Herr talman! Jag vill anmäla att Jens Erikssons interpellation om åtgärder för att skydda den svenska fiskerinäringen inte kan besvaras i dag på grund av att interpellanten är förhindrad att närvara. Jag har kommit överens med Jens Eriksson om att hans interpellation skall besvaras den 24 januari.
Herr talman! Hans Petersson i Hallstahammar har frågat mig om regeringen avser att förhindra eller godkänna fortsatt vapenexport till Indonesien. Regeringen lämnar inga utfästelser på förhand om framtida exporttillstånd utan tar i varje särskilt fall ställning till en ansökan om export vid den tidpunkt en sådan föreligger. Ställningstagandet grundar sig på de förhållanden som då råder. Den vapenexport till Indonesien som ägt rum under senare år har varit ett fullföljande av tidigare leveranser och är därmed helt förenlig med de riktlinjer som riksdagen fastställt för krigsmaterielexporten. I vad gäller Indonesiens annektering av Östra Timor vill jag påminna om att regeringen inte godtar denna. Sverige har i FN och annorstädes fördömt den indonesiska invasionen och kräver självbestämmanderätt för Östra Nr 59 Timors folk, som i fria val skall få avgöra områdets ställning och styrelse Fredagen den skick. Detta har framförts direkt till den indonesiska regeringen. Jag vill 11 januari 1985 understryka att regeringen även i fortsättningen, i FN och i andra sammanhang, kommer att med yttersta noggrannhet följa utvecklingen i Östra Timor liksom i fråga om övergrepp mot mänskliga rättigheter i Indonesien, som Hans Petersson refererar till.

Herr talman! Jag får tacka utrikeshandelsministern för svaret. Frågan har ställts mot bakgrund av att svenska företag i samråd med regeringen gör förnyade ansträngningar i fråga om marknadsföring och export till Indonesien. I samband därmed har det genom tidningsartiklar framkommit att Karlskronavarvet ökar sina marknadsföringsansträngningar för att sälja krigsfartyg till Indonesien. På direkta frågor har man därifrån sagt att man inte gör någonting utan att på förhand ha fått klarhet om regeringens inställning, dvs. att man inte vill satsa pengar på marknadsföringsåtgärder om man inte har garantier för att de får fullföljas. Frågan har nu lyfts fram till förnyad aktualitet genom de tidningsartiklar som publicerats om att den svenska vapenexporten till Indonesien återigen ökar. Den var mycket hög 1982, minskade 1983 och ser nu ut att öka starkt under 1984. Det är litet märkligt att utrikeshandelsministern säger att det är fråga om affärer som rör tidigare förhållanden. Jag skulle vilja fråga om det i så fall rör sig om tillstånd som är givna under den borgerliga regeringstiden. Eller har också den svenska regeringen under socialdemokratisk ledning givit tillstånd till vapenexport till Indonesien? Gör regeringen en så vid tolkning av lagstiftningen att regeringen menar att man skall kunna fullfölja sådana leveranser av reservdelar, ammunition eller annan materiel som vid leveranstillfället absolut inte skulle kunna betraktas som lagliga med hänsyn till att man inte får leverera till stat som har inre, väpnade konflikter eller som befinner sig i konflikt med annan stat? Hur man än ser på frågan om Östra Timor, måste ju detta vara fallet när det gäller Indonesien. Vad beträffar frågan om Östra Timors rätt till självständighet framhärdar Mats Hellström i sin uppfattning att Sverige har en klar inställning, att Sverige har fördömt den indonesiska ockupationen och också tagit upp frågan med den indonesiska regeringen. Men det faktiska handlandet vid omröstningarna i FN när det gäller resolutionen om självständighet gör ju knappast att Mats Hellströms försäkringar i dag stärker förtroendet för regeringen i den här frågan. Jag tycker det här är en ”slingrande” politik, som minskar trovärdigheten när det gäller internationella frågor. Jag är också mycket besviken över att Mats Hellström inte här kan säga ifrån att någon fortsatt vapenexport till Indonesien inte kan komma i fråga under de förhållanden som nu råder där och mot bakgrund av ockupationen av Östra Timor.
Herr talman! Jag vill först ta upp det som Hans Petersson i Hallstahammar sade om en ökning av vapenexporten till Indonesien — det är ingen kritik av Hans Petersson, eftersom han har utgått från de artiklar som stått att läsa i Svenska Dagbladet, men dessa artiklar är helt missvisande. Vad beträffar ökningen av vapenexporten under 1984 och den statistik som Svenska Dagbladet utgår ifrån är det fråga om nio månaders utleveranser från Sverige. Dessa utleveranser omfattar i fråga om Indonesien ansökningar som har lämnats såväl under 1983 som under 1984. I kommentarer har jag också sagt att detta gäller både 1983 och 1984. Att utgå från den här statistiken är inte någon bra form för jämförelser mellan olika år av utvecklingen när det gäller exporten till Indonesien. Men ännu värre är det — och det är verkligen inte heller Hans Peterssons fel — när det gäller de jämförelser som görs mellan vapenexporten till Indonesien och vapenexporten till andra länder. Jag har meddelat Svenska Dagbladet att den statistik man presenterat är fullkomligt meningslös. Den tabell över utleveranser — det gäller alltså nio månader under 1984 —-som Svenska Dagbladet har publicerat visar t.ex. att vi nästan inte skulle ha någon vapenexport över huvud taget eller mycket liten till t.ex. Norge, Finland och Västtyskland, alltså några av de verkligt stora mottagarländerna när det gäller vår vapenexport. När Svenska Dagbladet upptäckte att Sverige, efter att ha haft en rätt omfattande export till dessa länder, knappast hade några leveranser alls under 1983 — eller i varje fall mycket få — borde kanske den misstanken ha insmugit sig, att det ändå inte var så klokt att göra en statistik och någon sorts rangordning av länder utifrån dessa mycket slumpartade uppgifter om utleveranser. Det är naturligtvis tvärtom så, att länder som Västtyskland, Norge och Finland i stället för att ha en mindre vapenimport från Sverige under 1984 än Indonesien har en mångdubbelt större sådan. Jag har som sagt försökt hävda i debatten att den här statistiken inte säger någonting vare sig om den mängd vapen som går till Indonesien i förhållande till den som går till andra länder eller om den mängd som går till Indonesien vid en jämförelse mellan olika år. Uppgifterna om detta får redovisas när krigsmaterielinspektören lämnar sin årliga rapport till riksdagen. Då kan man jämföra uppgifterna för ett helt år och se hur stor vapenexporten har varit till olika länder.

Herr talman! Jag har inte stött mig på Svenska Dagbladets artikel. Min fråga ställdes den 6 december, drygt en månad innan artikeln kom i tryck. Jag grundar mig på uttalanden från marknadsavdelningen vid Karlskronavarvet, som var med på den försäljningsresa till Indonesien som leddes av statsrådet Birgitta Dahl. Man sade: Vi gör inga marknadsansträngningar om vi inte får klartecken för att också kunna leverera. Det betyder att man måste ha fått något slags uppfattning om att regeringen skulle kunna godkänna fortsatta vapenexporter. Den kritik av statistiken som Mats Hellström för fram såsom gällande Svenska Dagbladets statistik måste gälla också riksdagens utredningstjänst. Det är nämligen dess statistik som jag har här och som jag stödjer mig på. Den visar att det under de första nio månaderna 1984 levererades vapen och ammunition för 70 miljarder, och det är nära nog lika mycket som under 1982, som var det sista året för den borgerliga regeringen. Mats Hellström sade också att exporten under 1984 kunde gälla tillstånd givna under 1983. Då fick jag svar på min fråga — den socialdemokratiska regeringen har, trots förhållandena i Indonesien och Östtimor, gett tillstånd till vapenexport till Indonesien. Jag frågar: Hur kan det hänga samman med den uppfattning som Mats Hellström och det socialdemokratiska partiet hade i opposition, då vi tillsammans kritiserade de borgerliga partierna för exakt samma handlande? Detta är djupt omoraliskt!
Herr talman! Hans Petersson i Hallstahammar tog i sitt anförande nu upp den statistik som redovisats i Svenska Dagbladet. Slutsatserna av statistiken är lika missvisande oavsett om statistiken kommer från utredningstjänsten eller från Svenska Dagbladet. Uppgifterna om själva utleveranserna är naturligtvis korrekta, men de säger inget annat än om lastkapaciteten för de fartyg som far till olika länder och om när olika skeppningar går — de säger ingenting om vilken vapenexport som tillåts från Sverige till olika länder under ett år. Det var detta jag försökte säga genom att påpeka det märkliga förhållandet att Västtyskland, Norge och Finland knappt redovisar någon export alls. Beträffande Karlskronavarvet måste det röra sig om ett klart missförstånd. Karlskronavarvet marknadsför sina minsvepare i olika länder, bl.a. Indonesien, och man informerar om att man gör det. Det finns ingen lagstiftning som förbjuder dem att göra detta, och någon utfästelse från regeringen på förhand om framtida exporttillstånd ges inte, vare sig till Karlskronavarvet eller till andra företag som exporterar krigsmaterial. Någon marknadsföring inom exportrådets ram eller inom ramen för resan med Birgitta Dahl som ledare för delegationen beträffande krigsmaterial förekom inte heller. Jag får återkomma, eftersom min taletid är slut nu.

Herr talman! Det är klart att någon marknadsföring av krigsmateriel knappast sker inom ramen för exportrådets ansträngningar, med Birgitta Dahl i ledningen. Det förstår också jag. Men det är ju ingen hemlighet att ansträngningarna för att få tillgång till den indonesiska marknaden, som växer, krigsmaterielexporten och den förändrade inställningen i FN till Östtimor har gått hand i hand. Det är djupt beklämmande att utrikeshandelsministern inte i debatten i dag kan säga ifrån om att den socialdemokratiska regeringens inställning är att vapen och ammunition inte bör levereras till Indonesien och att regeringen inte kommer att ge några sådana tillstånd. Det skulle ju skingra en del av den misstro kring regeringens hållning i dessa frågor som tilltar för varje dag som utrikeshandelsministern framträder.
Herr talman! Jag har i mitt svar på Hans Peterssons i Hallstahammar fråga svarat att den vapenexport som ägt rum under senare år har varit ett fullföljande av tidigare leveranser. Hans Petersson hävdar att vi har gjort en vid tolkning av den lagstiftning som finns, eftersom reservdelar skulle kunna inrymmas där. Men det står klart och tydligt i de riktlinjer som riksdagen har antagit för vapenexporten att de restriktioner som gäller i övrigt för vapenexport inte gäller beträffande reservdelar — reservdelar skall kunna levereras även under andra förhållanden.

Herr talman! Den sista ”förfiningen” av argumenten och analysen av hur det är med tillstånd och möjligheter att exportera till Indonesien har tillkommit sedan Mats Hellström blev utrikeshandelsminister. När han som stark och tung företrädare för socialdemokratisk internationell politik och solidaritetspolitik här i riksdagen tillsammans med mig kritiserade de borgerliga partierna och de borgerliga regeringarna för exakt samma sak, då gjorde han inte dessa avvägningar. Jag kan bara konstatera att verkligheten och storfinansens önskningar om att fjäska och lägga sig platt för den indonesiska regeringen, för att komma in på den marknaden, har vunnit inflytande också i regeringspolitiken.
Herr talman! Om Hans Petersson i Hallstahammar hade lyssnat på vad jag sade i min förra replik hade han hört att det gällde olika saker. Det är en sak att — vilket jag själv och även Hans Petersson har gjort — invända mot införande av ny vapenexport till något land, som Indonesien. Den reglering som finns i lagstiftning och genom riktlinjer är ingen nyhet efter vårt tillträde. Det är riktlinjer som är bekräftade genom propositioner och riksdagsbeslut och som funnits tidigare. Om det sedan finns kontrakt gäller andra regler för exempelvis reservdelsexport än de restriktioner som i övrigt gäller för vapenexport. Om man läser riksdagens riktlinjer får man det klart för sig.
Herr talman! Jo visst går det att läsa riksdagens beslut, och jag har också varit med om en rad av dem, även om jag varit kritisk till dem. Men den fråga som jag ställde från början kvarstår: Är regeringen beredd att avbryta eller fortsätta vapenexporten? På den frågan får jag inget annat svar än hänvisningar till olika tolkningar av lagar och beträffande vad som kan vara följdleveranser eller nya leveranser. Av Mats Hellströms svar har i varje fall framkommit så mycket att man gav tillstånd under 1983. Då finns det väl anledning att tänka sig att man kommer att göra det i fortsättningen också.
Herr talman! Jag har svarat Hans Petersson i Hallstahammar på den frågan. För all vapenexport gäller att regeringen aldrig lämnar några utfästelser på förhand om framtida exporttillstånd. Vi lämnar inte besked om att man kommer att få eller inte få tillstånd. Vi tar ställning i varje särskilt fall till de förhållanden som då råder. Och den tillståndsgivning som skett under vår tid har — som jag också sagt i mitt svar — gällt ett fullföljande av tidigare leveranser, i enlighet med de riktlinjer som riksdagen har beslutat om.

Herr talman! Alf Wennerfors har frågat mig om jag vill medverka till att Systembolaget ytterligare förbättrar sin service i vad gäller exempelvis avsmakning av viner, självbetjäning och trevliga presentförpackningar. Systembolaget anses av de flesta kunder ha en bra service. En undersökning under 1983 visade att en stor majoritet av kunderna är nöjda med såväl sortimentet som personalen. Successivt sker dessutom förbättringar av servicen. Butiksnätet byggs ut, och butikerna görs på olika sätt mer ändamålsenliga och ”kundvänliga”. De förbättringar som genomförs måste emellertid ske inom ramen för riksdagens alkoholpolitiska beslut om att totalkonsumtionen av alkoholdrycker skall minska. Förbättringar av servicen får således inte ske på sådant sätt att försäljningen stimuleras och skadorna av alkoholkonsumtionen ökar. Alla förbättringar som inte motverkar riksdagens beslut eller strider mot statens avtal med Systembolaget finns det däremot all anledning att bejaka. Jag vill i sammanhanget påminna om att riksdagen med anledning av propositionen om vissa ändringar i lagen om handel med drycker nyligen beslutat att Systembolaget fr.o.m. årsskiftet får besluta om förlängt öppethållande under kvällstid.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret! För det första vill jag gärna säga, om det skulle vara så att någon anställd i Systembolaget lyssnar eller kommer att läsa vad vi har talat om, att servicen i dag är bra. Detta säger också statsrådet i sitt svar. Men ingenting är så bra att det inte kan bli bättre. Ett led i servicen är öppethållande på kvällstid, eftersom vi har stängt på lördagarna. Detta påpekar också statsrådet. Jag tycker detsamma, men inom parentes sagt är det rätt märkligt att man inför kvällsöppet utan att meddela svenska folket detta genom information via annonser. Sedan säger man efteråt i referat i tidningarna att kvällsöppet inte behövs eftersom det inte kom några kunder. Det är möjligt att det har annonserats i någon tidning, men jag har frågat och jag har själv försökt se efter i tidningarna, och har inte funnit någon som helst information om kvällsöppet. Dessutom kan man fråga sig hur man har gjort urvalet av dessa butiker. Alla butiker i Norrköping skall vara med —-inte en enda i Göteborg, inte en enda utmed T-banan i Stockholm osv. Men den här frågedebatten gäller inte dessa saker, så jag skall inte gå vidare i kvällsöppet-frågan. Herr talman! Egentligen är det genant att behöva ställa en fråga om servicen i våra systembutiker. Om vi hade fri konkurrens skulle ju en sådan här fråga inte behöva ställas. För min del tycker jag att vi skulle kunna sälja de här varorna i livsmedelbutikerna — i varje fall vin. Då skulle det inte behövas någon diskussion om servicen. Men eftersom vi har statligt monopol tvingas jag ställa den här frågan. Samtidigt är den en markering. Statsrådet svarar rent allmänt, och det kan jag ha viss förståelse för. Således får jag inget svar beträffande självbetjäningen, det blir inget svar beträffande avsmakningen och inget svar beträffande de trevliga presentförpackningarna. Jag får då å min sida säga att jag faktiskt tycker att man skulle kunna pröva självbetjäning — det har man gjort i åtminstone Finland. Detta kan man pröva här också. En del människor säger att man inte kan lösa problemet med provsmakningen. Det kan man visst! Det är lätt att ordna om man bara vill, och om man verkligen vill förbättra servicen. Avslutningsvis förutsätter jag att statsrådet med sitt svar har velat säga att servicen är bra men att den säkert kan bli bättre.